Herr talman! De enskilda hyresgästernas rättigheter och möjligheter till inflytande över sin egen boendesituation är långt ifrån vad de borde vara. Enligt gällande regler har hyresgästsföreningar som tillhör Hyresgästernas riksförbund i stort sett monopol på att representera hyresgästerna — detta trots att organisationen inte kan räkna med mer än ca 25 90 av landets hyresgäster som medlemmar. Genom den hyresförhandlingslag som trädde i kraft 1978 skulle möjligheter öppnas för hyresgästerna i ett hus att genom egen förening förhandla med hyresvärden. Vi kan i dag konstatera att lagen inte fungerar. På hela hyresmarknaden finns endast tre ”alternativa” föreningar som erhållit förhandlingsordning. I samtliga tre fall har rätten erhållits först efter uppmärksammade strider. I två av fallen har ärendena avgjorts först i bostadsdomstolen, som är högsta instans i dessa ärenden. Denna beklagliga utveckling beror på att det enligt lagens förarbeten inte räcker med att hyresgästerna vill förhandla och har förtroende för sin egen förening. De måste bevisa att de ”förfogar över sådana resurser att de kan tillvarata medlemmarnas intressen”. Men den bedömningen görs inte av medlemmarna själva utan av hyresnämnden eller bostadsdomstolen. I dessa partssammansatta organ är både fastighetsägarna och Hyresgästernas riksförbund representerade. Det är mot den bakgrunden inte särskilt märkligt att endast tre föreningar erhållit förhandlingsrätt. Det är, herr talman, alldeles uppenbart att lagens förarbeten, tillsammans med den tolkning som de partssammansatta prövningsinstanserna gjort, har lett till att Hyresgästernas riksförbunds monopol nu gäller hela hyresmarknaden. Detta är enligt moderata samlingspartiets uppfattning helt oacceptabelt. Den enskilde hyresgästen måste garanteras ett reellt inflytande över sitt boende. Det är en fundamental rättighet att få organisera sig i valfri förening, eller att stå utanför. Konkurrerande föreningar måste kunna arbeta under lika villkor och vara likställda inför lagen. Vi anser att hyresförhandlingslagen skall ändras, så att sammanslutning av hyresgäster som företräder huvudparten av hyresgästerna i en fastighet skall ha rätt att teckna egen förhandlingsordning utan att dess kompetens ifrågasätts eller andra formkrav blir hindrande. Detta krav har avvisats av utskottets majoritet.

Det är till att ha små pretentioner. Om centern och folkpartiet, som också stod bakom tillkomsten av 1978 års hyresförhandlingslag, inte längre står för den motivering som låg till grund för beslutet, nämligen att hyresgästerna i ett hus skall kunna organisera sig i en egen förening och därmed erhålla förhandlingsrätt — ja, då bör man säga det rent ut. I annat fall borde man nu ta konsekvenserna. Den förhandlingsrätt som vi gemensamt - moderater, centerpartister och folkpartister — trodde oss skapa med 1977 års beslut fungerar inte. Hyresgästerna har inte fått den rätt vi ville skapa, och därför måste lagen ändras. Jag yrkar bifall till reservation nr 1 i civilutskottets betänkande nr 23. Enligt samma hyresförhandlingslag § 20 har organisation av hyresgäster, dvs. — som jag tidigare framhållit — i praktiken Hyresgästernas riksförbund, rätt att få ersättning för sina förhandlingskostnader i skälig utsträckning. Vad som är skäligt fastställs i förhandlingar mellan parterna. Ersättningen tas sedan ut av hyresgästerna via hyran. På den allmännyttiga sidan uppgår som regel förhandlingsersättningen till 0,3 20 av hyran, inkl. bränsle, och det oavsett tidsåtgång för förhandlingarna. Konstruktionen innebär att ju högre hyran blir desto mer erhåller Hyresgästernas riksförbund i förhandlingsersättning — i sanning en märklig konstruktion! På den enskilda sektorn finns inte någon motsvarande central rekommendation. Liknande överenskommelser har dock träffats lokalt. I Storstockholmsområdet t.ex. rekommenderas en förhandlingsersättning med 200 kr. per fastighet och 15 kr. per lägenhet. I andra delar av landet saknas avtal. Den lokala hyresgästföreningen inom Hyresgästernas riksförbund har utnyttjat detta till att i samband med hyresförhandlingarna kräva mycket höga förhandlingsersättningar — upp till 120 kr. per lägenhet och år — utan att förhandlingarna varit särskilt komplicerade. I ett antal fall har hyresvärdar accepterat dessa krav, vilket innebär ersättningar som är tre gånger högre än vad överenskommelsen mellan SABO och Hyresgästernas riksförbund medger. Detta är det pris hyresvärden fått betala för att få ut berättigad hyra utan att stranda förhandlingen och vänta den tid en process skulle ta. Ja, den som i verkligheten får betala är ju hyresgästen, eftersom förhandlingsersättningen läggs till hyran. Endast enskild hyresgäst kan hos hyresnämnd begära prövning av förhandlingsersättningens skälighet. Under förutsättning att den överenskomna hyran inte överstiger bruksvärdet kan hyresgästen finna det både meningslöst, besvärligt och ekonomiskt ofördelaktigt att starta en process. Det är meningslöst därför att hyresgästen egentligen betalar rätt hyra och besvärligt därför att hyresgästen normalt inte är insatt i hyresnämndsprocessen. Någon hjälp av Hyresgästernas riksförbund kan vederbörande självfallet inte räkna med. Ekonomiskt är det ofördelaktigt därför att vardera parten normalt står för sina kostnader i hyresnämndsprocessen. Eftersom dessa kostnader väsentligen skulle överstiga de vinster som finns att hämta vid processen avstår han. Endast om en hyresgäst vill få saken prövad av principiella skäl, utan hänsyn till dessa nackdelar, skulle en prövning kunna tänkas komma till stånd. Enligt moderata samlingspartiets uppfattning är det system med förhandlingsersättning som jag här beskrivit orättfärdigt. Hyresförhandlingslagen bör ändras, och förhandlingsersättning skall endast kunna tas ut av den som frivilligt ansluter sig till den förhandlande föreningen. Utskottsmajoriteten påstår att ”gällande regler i tillräcklig omfattning tillgodoser det intresse som motionärerna hävdar”. Det gör de inte alls. Gällande regler ger den förhandlande organisationen, i praktiken Hyresgästernas riksförbund, rätt att få ut förhandlingsersättning av fastighetsägaren, som i sin tur får lägga denna kostnad på alla hyresgäster — medlemmar som icke medlemmar i hyresgästföreningen. Och vad skäligheten angår så är förhandlingsersättningen skälig hur hög den än är tills motsatsen bevisats. Med de regler som jag nyss beskrev får man ingen prövning. Ett sådant system kan vi moderater inte godta, och därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 2.

Herr talman! Bostadsmarknaden är en särpräglad marknad i vår marknadsekonomi. Fastigheter har en lång livslängd, vilket gör att denna marknad skiljer sig från andra marknader, t.ex. marknaden för bilar eller TV-apparater. Här förekommer t.ex. lägesmonopol som ett konstitutivt inslag på marknaden. Det ligger sålunda i sakens natur att fastigheter som är belägna centralt i en storstad kan tillgodogöra sig lägesräntor och inbringa hyror som ligger långt utöver vad som fastighetens produktionskostnader motiverar. Detta är särskilt karakteristiskt för hyresförhållandena när det gäller lokaler i våra storstäder. I Stockholms innerstad är sålunda lokalhyror på i runt tal 1000 kr/m? inte ovanliga, och hyror på upp till det dubbla har noterats. Att förhållandena när det gäller centralt belägna hyresfastigheter inte är lika dåliga beror helt enkelt på att vi där har ett system med bruksvärdeshyror, som gör att fastighetsägarna inte tillåts att ta ut så höga hyror som de eljest skulle ha möjlighet till. Inkomstfördelningsmässigt innebär bruksvärdeshyran att fastighetsägarna inte ensamma får lägga beslag på de övervärden som tillgång till en centralt belägen hyresrätt innebär, utan att en del av detta överskott går till hyresgästen i form av vad ekonomer brukar kalla för en konsumentränta. När det gäller lokaler finns det inget motsvarande skydd för hyresgäster. Detta har också lett till att hyrorna pressats upp till mycket höga nivåer — med en serie olyckliga konsekvenser. Det här leder till att våra stadskärnor utarmas på mindre butiker, hantverkare, advokatbyråer, konsultföretag och andra företag, som inte kan betala de orimligt höga hyror som de stora fastighetsbolagen kräver. I stället flyttar sådana som tillhör den skyddade sektorn, t.ex. banker, in, liksom också i viss utsträckning statliga och kommunala organisationer och myndigheter. Vidare leder det till att fastighetsbolagen på den oreglerade marknaden ohämmat kan tillgodogöra sig de vinster som en monopolställning ger, exempelvis i form av de lägesräntor som välbelägna lokaler betingar. På det sättet överförs de vinster eller överskott som en näringsverksamhet normalt skulle ge i stället till fastighetsbolagen i form av övervinster. En utveckling av det slag som vi har haft på lokalhyresmarknaden i våra storstäder är därför osund. Det finns ingenting som säger att man bör tillåta ägare till fastigheter med exklusiva lägen att ohämmat tillgodogöra sig monopolvinster av det slag som jag här har beskrivit. Dessutom kan man ifrågasätta om inte de stora fastighetsbolagen också ägnar sig åt någon form av kartellprissättning som ytterligare understryker de osunda monopolinslag som denna marknad karakteriseras av. När man — som jag nu har gjort — pekar på de särskilda förhållanden som karakteriserar fastighetsmarknaden och kräver en reglering av hyresförhållandena för lokaler innebär det inte att man menar att marknadsekonomin i sin helhet nödvändigtvis måste kontrolleras. Tvärtom — den som förstår de inslag som karakteriserar just bostadsoch lokalmarknaden bör inse att det är de som bör regleras. Just för att man skall kunna tolerera mer av en fri marknad i allmänhet måste monopolelement och marknadsmisslyckanden av det slag som präglar lokalhyresmarknaden påpekas och rättas till. Den motion som jag väckt tillsammans med Oskar Lindkvist har två klämmar: dels ett krav på en temporär lagstiftning för att stoppa de värsta oarterna, dels ett krav om utredning av förhållandena på denna marknad. Det andra av våra krav, utredningskravet, har vi fått tillgodosett av utskottet. Därför ställer jag inget särskilt yrkande här i dag. Men det är min förhoppning att regeringen snabbt skall kunna sätta till utredningen. Orkar man inte det kommer kravet säkert att tillgodoses av den nya regering som med stor säkerhet kommer att tillsättas efter valet den 19 september.

Herr talman! Lokalhyresgästernas besittningsskydd och reglerna för hyressättning är det som jag skall uppehålla mig vid i anslutning till de bägge betänkanden som vi nu behandlar. Detta är frågor som varit föremål för många diskussioner under hela 1970-talet, och problemen har faktiskt tilltagit under de senare åren, precis som Bo Södersten nyss var inne på. Det indirekta besittningsskyddets brister och ofullständigheter har kommit till uttryck i våldsamt uppskruvade lokalhyror och en utslagning av hantverkare, småbutiker och små kontorsföretag i ett betydande antal fall. Problemen är störst i de centrala delarna av de större kommunerna. Men även i Övrigt har de våldsamma hyreshöjningarna för centrala lokaler lett till kraftigt ökade kostnader för lokaler av olika slag. Många lokalhyresgäster, oftast med små familjeföretag, har haft att välja mellan att lämna de lokaler som de hyrt och upphöra med sin verksamhet eller att betala den hyra som hyresvärden begärt. Genom att hyresvärden alltid har rätt att ta ut det man kallar marknadsmässig hyra, vars storlek bestäms av vad en annan, presumtiv hyresgäst uppges vara villig att betala, kommer lokalhyresgästen alltid i underläge gentemot hyresvärden. Den fria hyressättningen, som i själva verket fungerar enbart som ett vapen för hyresvärden-fastighetsägaren, har starkt bidragit till den ökade spekulationen och handeln på fastighetsmarknaden. En hyresvärd som vill spekulera kan sätta in bulvaner, och den risk hyresvärden då löper är att hyresgästen kan begära skadestånd om det skulle visa sig att hyresvärden inte har någon ny hyresgäst som är beredd att betala den uppgivna hyran. En begäran om skadestånd kan hyresgästen inte få avgjord förrän efter det att han flyttat. Lokalhyresgästen får alltså bedöma om han kan godta en hyreshöjning mot bakgrund av risken att förlora en skadeståndsprocess. De möjligheter som ges att vända sig till hyresnämnd med en tvist angående lokalhyra har visat sig ha mycket liten verkan. Som regel struntar fastighetsägaren i hyresnämndens medlingsbud, eller också godtar hyresnämnden, under trycket av de höga marknadshyrorna, så kraftiga höjningar att hyresgästen inte orkar med det. De lagändringar som genomfördes från den 1 juli 1979 — en riksdagsmajoritet beslutade om detta på våren samma år — fick tyvärr inte de positiva effekter som man kunde ha hoppats. Stor vikt lades då vid medlingsförfarandet inför hyresnämnd. Men de förhoppningarna har kommit på skam. Fastighetsägarna har inte uppfattat detta som ett förlikningsförfarande, utan som regel ställt sig kallsinniga inför annat än sina egna förslag, grundade på möjligheten att göra en maximal vinst. Herr talman! Det indirekta besittningsskydd som lokalhyresgästerna har är inte till fyllest. Det har inte kunnat förhindra en utveckling som har fått svåra sociala konsekvenser. Om man inte snabbt får ändrade regler, som innebär starkare skydd för lokalhyresgäster mot oskäliga hyreshöjningar och uppsägningar, kommer också närservicen för de boende i både centrala delar och andra bostadsområden att ytterligare försämras. Riksdagen borde därför uttala att en skyndsam översyn av hyreslagens bestämmelser då det gäller lokalhyresgästernas besittningsskydd och regler för hyressättningen skall göras. Nu kan man säga att utskottsbetänkandet i viss mån har tillgodosett de krav som vi från vänsterpartiet kommunisterna ställer i de av våra motioner som nu behandlas.

Vi anser det sistnämnda vara så väsentligt att jag i det här sammanhanget vill yrka bifall till de vpk-motioner som behandlas i dessa båda betänkanden. Den del av vpk-motionen 2312 som behandlas i civilutskottets betänkande 27 anknyter direkt till regeringens proposition om småföretag och de problem som småföretagen upplever i sin verksamhet här i landet. Det är i anslutning till detta som vi har tagit upp frågan om släpphäntheten mot fastighetsspekulanter och hyreshajar, vilkas verksamhet svårt drabbar många seriösa småföretagare i form av orimliga lokalhyror. Och det är i anslutning till problemen med att exempelvis garantera speciella billigare krediter till småföretagen som vi också i det här sammanhanget har tagit upp och pekat på att man måste angripa hyreskostnaderna, då de har väldigt stor effekt och en sänkning av dem skulle ha mycket positiv betydelse för småföretagen och deras möjligheter att verka. Låt mig slutligen, herr talman, göra en liten kommentar till det som Knut Billing uppehöll sig vid i sitt anförande. Han sade att hyresgästföreningarna har så gott som monopol på förhandlingsrätten. Han pekade på att bara tre föreningar hittills har erhållit förhandlingsrätt, och han ville göra gällande att man på något sätt skulle knäsätta möjligheterna för enskilda människor att organisera sig i de föreningar som de vill organisera sig i. Det är ju som så mycket annat från moderaternas sida då det gäller bostadspolitiken struntprat. Jag skulle vilja fråga Knut Billing: Hur många föreningar, som representerar en majoritet av berörda hyresgäster, har begärt och förvägrats rätt att förhandla? Hyresgästernas riksförbund och dess organisationer har aldrig begärt något monopol på att få förhandla för alla hyresgäster. Hyresgäströrelsen har tagit på sig det mycket stora ansvar som ligger däri att lagstiftningen direkt har pekat ut hyresgästförening, ansluten till riksorganisation, som förhandlingspart. Därmed har alltså hyresgäströrelsen fått ett ansvar som den varit beredd att ta och som den fullföljt på ett enligt min mening mycket bra sätt. Jag uttalar mig då inte om själva förhandlingsresultaten, men mot fullföljandet av den uppgift som ålagts hyresgäströrelsen av riksdagen kan enligt min mening ingen anmärkning riktas. Självfallet måste det föreligga möjligheter för en organisation som förhandlar för hyresgästerna i olika sammanhang att erhålla ersättning för de direkta förhandlingskostnader som den därvid har. Det är detta som det gäller i fråga om förhandlingsersättningen och som Knut Billing och moderaterna är så kritiska mot. Vad det handlar om är att det föreligger rätt att genom förhandlingsöverenskommelse ta ut ett visst belopp som utgör ersättning för faktiska förhandlingskostnader.

Herr talman! Jag skall inte ta kammarens tid i anspråk någon längre tid för att bemöta Tore Claeson. Jag tror inte att det är värt det. Tore Claeson gillade inte min kritik av hyresgäströrelsens monopolsituation, och det kan jag kanske förstå med tanke på Tore Claesons anknytning till denna organisation. Men faktum kvarstår att man har ett monopol. Tore Claeson frågade hur många det är som har begärt att få förhandla. Det är där kärnpunkten ligger: Genom att det är så otroligt svårt att få förhandlingsrätt, genom att endast tre föreningar lyckats åstadkomma sådan rätt på tre år, varav två har tvingats gå till bostadsdomstolen, och genom att detta blivit mycket omskrivet i tidningarna, så inser en mycket stor del av hyresgästerna att det dess värre är nästan omöjligt att få denna rättighet, hur man än bär sig åt. Därför är ansökningarna icke särskilt många. Om man tog bort dessa formkrav och lät fristående föreningar, som har en majoritet av hyresgästerna i ett hus bakom sig, bilda sådana föreningar, skulle man kunna få en konkurrenssituation.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

Sedan vill jag också notera att Knut Billing inte har kunnat anföra några exempel på föreningar som har representerat en majoritet av berörda hyresgäster och som har begärt och förvägrats rätt att förhandla.
Herr talman! Det faktum att det inte finns en mängd föreningar som inte har fått del av denna rätt är — jag upprepar det, Tore Claeson — inget bevis för att er ståndpunkt är riktig. Jag hävdar att det finns ett förhandlingsmonopol. Nej, säger Tore Claeson, man har denna rätt att förhandla. Ja, formellt har man denna rätt, men icke reellt. Det har kunnat konstateras under de år lagen varit i kraft att den de facto leder till ett fortsatt monopol för hyresgäströrelsen. Det är resultatet av lagstiftningen. Sedan kan man i och för sig hävda att rättigheter finns inskrivna i lagen. Det var just detta jag tog upp i mitt huvudanförande — att vi från centern, folkpartiet och moderaterna, som låg bakom propositionen och genomdrev den, hade ambitionen att skapa denna rättighet för hyresgästerna. Vi ville åstadkomma den. Nu kan vi konstatera att det vi ville uppnå inte har uppnåtts. Då bör vi också ta saken under omprövning och se till att det vi ville uppnå verkligen uppnås.

Herr talman! När det gäller lokalhyra har här talats en del om de motioner som väckts. Jag vill bara hänvisa till det tillkännagivande som utskottet har enats om att göra på det här avsnittet —i medvetande om att det finns problem av den typ som berörts i motionen och att vissa delar behöver ses över. De båda reservationer som moderaterna har avgivit gäller två avsnitt i förhandlingslagen. När vi 1978 fattade beslutet i riksdagen sade vi på den ena punkten att lagstiftningen skall vara neutral till hyresgästernas val av intresseorganisation. När det sedan gäller ersättningen fördes det in en sådan bestämmelse att man inte kan ta hur mycket som helst i ersättning. Det fanns opposition mot båda de ställningstaganden som gjordes i den propositionen av centern, folkpartiet och moderaterna. När nu moderaterna har reserverat sig mot utskottsmajoritetens förslag och yrkar bifall till sina motioner, gör de det därför att verkligheten inte har blivit sådan som man trodde att den skulle bli. Men lagstiftningen har till funktion att, som vi då formulerade det, vara neutral till hyresgästernas val av organisation. Vi i majoriteten menar att det därför inte finns anledning att göra någon förändring av lagstiftningen på detta område. Det är alltså inte på det sättet att lagstiftningen i fråga förhindrar en organisationsbildning. Det som har inträffat är att det inte har skapats några nya större och mer slagkraftiga organisationer, som har växt fram utifrån ett känt behov hos hyresgästerna. Men lagen medger möjligheten, och det är väl också riktigt. När det gäller förhandlingsersättningen menar vi att det är riktigt att ha kvar den formulering som i dag finns. Om avtal ordnas innebär det ju en tjänst även för den som inte varit med som medlem i organisationen. Men ett arbete har blivit utfört, och på något sätt skall detta ersättas — eller också skulle vederbörande ha en egen kostnad för det. Därför måste det finnas bestämmelser om detta. Närmare till hands än att ändra bestämmelserna som moderaterna vill ligger det väl egentligen att gå i den motsatta riktningen, nämligen att införa en frihet för parterna som förhandlar att avgöra frågan. Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan såväl i betänkande 23 som i betänkande 27.
Herr talman! Kjell Mattson säger att meningen är att lagstiftningen skall vara neutral och att den skall ge möjlighet att bilda hyresgästföreningar. Men nu kan vi alltså konstatera att den icke är neutral och icke medger sådan möjlighet. Det har bildats endast tre föreningar, och detta efter uppmärksammade strider. Sannolikheten för att man skall kunna få förhandlingsrätt är mycket liten. Vi vet själva vilka som har ingått i de föreningar som har lyckats få förhandlingsrätt. En av föreningarna lyckades åstadkomma det därför att stadsjuristen i Stockholm ingick i den. Det har alltså ställts otroligt höga krav på dessa föreningar, kolossalt mycket högre krav än på Hyresgästernas riksförbund, som med automatik har denna rätt. Lagstiftningen är alltså de facto icke neutral, den medger de facto icke rätt att bilda fristående föreningar. Det är det vi vill ändra på. Kjell Mattsson säger att det finns en spärr som garanterar att man inte kan ta ut hur mycket som helst i förhandlingsersättning. Spärren mot oskälig förhandlingsersättning kan, som jag tidigare sagt, prövas endast av den enskilde hyresgästen. Han är den ende som kan föra talan i den saken. Skall han göra det, skall han göra det i ett organ där representanter för Hyresgästernas riksförbund och Fastighetsägareförbundet, vilka som parter varit med om att träffa uppgörelsen om förhandlingsersättningens storlek, sitter med. Han kan knappast räkna på någon hjälp av hyresgäströrelsen. Han får räkna med att stå för sina egna kostnader, som vid en sådan process kan uppgå till många tusen kronor. Det skall alltså till en otrolig idealitet för att få skäligheten i förhandlingsersättningen prövad. Därmed kan förhandlingsersättningen — det har också visat sig i verkligheten — komma att uppgå till belopp som väsentligt överstiger vad som kan vara skäligt för det vid förhandlingen nedlagda arbetet. Det är motiv tillräckligt för att vi skall göra oss av med det nuvarande systemet.
Herr talman! Om man skall genomföra moderaternas förslag måste man ha en helt annan lagstiftning på hyresförhandlingsområdet. Det är alltså inte möjligt att företa bara den typ av små ändringar som moderaterna föreslår. När det gäller möjligheterna att bilda organisation måste väl Knut Billing ändå erkänna att lagen icke lägger hinder i vägen för att det bildas ytterligare två, tre eller fyra Hyresgästernas riksförbund, även om de då måste ha andra namn. Det finns inget hinder för att det bildas ytterligare organisationer med den kunskap och ställning som lagen föreskriver. Jag bara konstaterar att det över huvud taget icke tagits den typen av större initiativ. Man har bara försökt bilda den här typen av föreningar i vissa mindre hyresfastigheter. Lagen lägger alltså inte hinder i vägen för detta.
Herr talman! Det är helt rätt som Kjell Mattsson säger, att lagen icke lägger några hinder i vägen för att bilda sådana föreningar. Men verkligheten gör det! Det har visat sig att lagen så som den är konstruerad icke gör det möjligt att uppfylla det som står i lagen. Verkligheten kan vara bra att studera ibland, Kjell Mattsson. Jag rekommenderar detta. Om Kjell Mattsson gör det kanske han finner att det finns anledning för honom att komma tillbaka med en annan attityd.
Herr talman! Än en gång begär jag ordet.

Nu har tydligen hyresgästerna i det här fallet större förtroende för sin organisation — för Hyresgästernas riksförbund och dess föreningar — än man har för andra organisationer och sammanslutningar som har försökt etablera sig på det här området och som har misslyckats.

Den springande punkten är att man måste ha ett sådant underlag — ett så stort förtroende från de berörda hyresgästerna — att man får en organisation som kan representera majoriteten av de hyresgäster som berörs. Och har man det, så föreligger det enligt lagen och enligt förarbetena till den inga hinder för att man skall få förhandla, förutsatt att föreningen — organisationen som sådan — kan uppfylla vissa grundläggande villkor när det gäller att företräda andra människor i sådana här sammanhang.
Herr talman! Det är inte så, som Tore Claeson säger, att det räcker med att man skall få ett sådant förtroende hos de berörda hyresgästerna att man kan bilda den här föreningen. Problemet är ju att man måste bevisa att man förfogar över sådana resurser att man kan tillvarata medlemmarnas intressen. Det gäller alltså medlemmar som själva har valt att gå in i föreningen. Bedömningen om man kan tillvarata dessa intressen skall inte medlemmarna själva få göra, utan hyresnämnd och bostadsdomstol. Och i hyresnämnden ingår den organisation — Hyresgästernas riksförbund — som de här människorna kanske skulle vilja slippa, när de själva vill ha en förening och få den godkänd. Det är alltså konkurrenten som skall sitta och bedöma om denna förening kan tillvarata medlemmarnas intressen. Det säger sig självt vilket resultat man får med ett sådant system.

Herr talman! Med anledning av det betänkande angående avfallshantering och återvinning som nu är föremål för kammarens behandling finns det anledning påpeka att riksdagen redan år 1975, alltså för sju år sedan, på förslag av den dåvarande socialdemokratiska regeringen beslutade en rad åtgärder för att förbättra förhållandena i fråga om omhändertagande av avfall. Bl. a. skulle det kommunala renhållningsmonopolet utvidgas till att även omfatta omhändertagande av miljöfarligt avfall. Denna utvidgning av renhållningsmonopolet skulle genomföras under en femårsperiod. Tyvärr kan vi nu sedan snart mer än en sjuårsperiod gått till ända konstatera att senare års borgerliga en-, tvåoch trepartiregeringar på olika sätt förhalat riksdagens tidigare beslut. Syftet med förslaget var att kommunerna skulle ges en möjlighet att regionalt mellanlagra det kemiska avfallet för att slutligen uppdraga åt SAKAB att utföra destruktion. Man skulle omhänderta det kemiska avfallet antingen i egna anläggningar eller på annat sätt. De skandalartade förhållanden som kom i dagen vid BT-Kemii Teckomatorp understryker nödvändigheten av att samhället får ett grepp och tar ett avgörande ansvar över hanteringen av miljöfarligt avfall. Därför har vi socialdemokrater under flera år krävt att riksdagens beslut från 1975 skall fullföljas. Utskottsmajoriteten hänvisar i sin skrivning i jordbruksutskottets betänkande till att vissa kommuner har infört utvidgat kommunalt renhållningsmonopol, och därför kan den socialdemokratiska miljömotionen nu liksom tidigare år avvisas. Men så länge som det utvidgade renhållningsmonopolet inte har genomförts i alla kommuner kan vi inte känna oss nöjda och påstå att vi klarat problemen. Därför har vi i den reservation som vi socialdemokrater fogat till utskottsbetänkandet föreslagit att regeringen skall ta upp överläggningar med kommunerna för att utarbeta en lokaliseringsplan i syfte att möjliggöra tillkomsten av erforderliga mottagningsoch lagringsanläggningar för det kemiska avfallet. Regeringen borde ha problemen med lokaliseringen av SAKAB:s destruktionsanläggning i Norrtorp i minne och den försening — och därmed också fördyring — som blev följden av borgerliga regeringars minst sagt underliga handläggning vad beträffar lokaliseringen av denna anläggning. Den borde också på allvar ta tag i problemen för att få till stånd erforderliga mellanlagringsoch mottagningsanläggningar. Det är inte så att man direkt ropar på att få en sådan här anläggning för förvaring av miljöfarligt avfall inpå knutarna, utan en sådan lokalisering bör ur många synpunkter, bl.a. ur säkerhetssynpunkt, noggrant prövas. Trots att alla säkerhetsaspekter vägs in i fråga om lokalisering kan man inte utesluta att överklaganden sker, med ytterligare fördröjning som följd. Med tanke på att mängden av miljöfarligt avfall ökar år för år är det nödvändigt att nu vidta de åtgärder som vi pekat på i vår reservation i utskottsbetänkandet. Herr talman! Samma kritik som vi socialdemokrater riktat mot de borgerliga regeringarna och mot den borgerliga riksdagsmajoriteten i fråga om omhändertagande av miljöfarligt avfall kan vi också rikta när det gäller återvinning av returpapper. Även i denna fråga kan vi hänvisa till 1975 års riksdagsbeslut om införande av obligatorisk insamling av pappersavfall från hushållen. Det gavs även här en femårig tidsperiod, under vilken insamlingen av hushållspapper skulle vara genomförd i hela landet. Genom att man från regeringens sida inte heller här följt upp 1975 års riksdagsbeslut i fråga om insamling av hushållspapper går pappersbruken miste om en ansenlig del råvara. Pappersbruken har med anledning av riksdagens tidigare beslut byggt ut kapaciteten för att kunna mottaga den mängd av returpapper som man ansåg att ett kommunalt insamlingsmonopol skulle kunna inbringa. Det måste anses vara ett stort resursslöseri att inte ta till vara och återanvända en större del av hushållens och industrins pappersavfall, utan i stället belasta våra soptippar och samtidigt låta pappersoch massaindustrin importera pappersavfall som råvarutillskott. I den socialdemokratiska motionen 1921, vilken vi följt upp i vår andra reservation i utskottsbetänkandet, har vi föreslagit att regeringen omedelbart skall uppta överläggningar med kommunerna, insamlingsföretagen och pappersbruken, så att den obligatoriska insamlingen av papper med det snaraste kan införas i alla landets kommuner. Regeringen borde också kunna medverka till att klara ut prissättningen för det till pappersindustrin inlevererade papperet, så att kostnaderna för uppsamlingen inte onödigtvis drabbar kommunerna. Det kan knappast anses tillfredsställande att, såsom utskottsmajoriteten hänvisar till, frågan om insamlingsmonopolet är föremål för övervägande i jordbruksdepartementet och att därför motion 1921 kan lämnas utan åtgärd. Den här frågan har övervägts både före 1975 års riksdagsbeslut och efteråt. Eftersom man inte klarat av att uppfylla tidigare riksdagsbeslut gör man det enkelt för sig genom att hänvisa till att frågan övervägs. Det är tydligen ett bra sätt för regeringen — när man inte vill handla i frågor, då hänvisar man till att ärendena övervägs i departementet. Återvinning av avfall av olika slag är ett sparande av inhemska resurser och medför minskad import. Därför är det angeläget att man med det snaraste vidtar de åtgärder som innebär ett sparande när det gäller åtråvärda varor eller i varje fall ett bättre utnyttjande av våra industriresurser till ökad kapacitet, men också, som vi framhåller i reservation 1, en från miljösynpunkt tryggare miljö. Därför vill jag, herr talman, beträffande momenten 1 och 9 i jordbruksutskottets betänkande nr 24 yrka bifall till de båda socialdemokratiska reservationerna och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I betänkandet nr 24 från jordbruksutskottet besvaras ett flertal motioner som tar upp avfallshantering och återvinning av råvaror ur avfall. Bland dessa motioner finns tre från vpk. Jag skall väsentligen uppehålla mig vid dessa och då ta upp dem i den rubrikordning som utskottet använder i sin skrivning. Men först några allmänna synpunkter på avfallsoch återvinningsfrågorna. På s. 2 och 3 i utskottsbetänkandet återges kärnan i 1975 års riksdagsbeslut om återvinning och omhändertagande av avfall. Jag vill redan nu säga att det är en mycket bra text, som vi från vpk kan ställa oss bakom. Problemet är bara att de vackra skrivningarna inte fått önskvärt genomslag i den oss omgivande materiella verkligheten. 1975 års beslut var ett principbeslut och anger inriktningen för det fortsatta handlandet. Det är emellertid bra att det ändå finns av riksdagen godtagna principer som går i den riktning vi har motionerat om. Våra motionskrav ryms väl inom den angivna principiella ramen för samhällets handlande i fråga om avfallshantering och återvinning av råvaror. — Med detta konstaterande övergår jag till att behandla utskottets svar på motionerna rubrikvis och börjar då med det miljöfarliga avfallet. Mitt hemlän, Örebro län, blev ju den region som fick påta sig uppgiften att hysa SAKAB:s anläggning för behandling av miljöfarligt avfall från hela landet. Lokaliseringen har fastlagts av regeringen mot den lokala befolkningens mycket bestämda protester. Det ansvariga statsrådet, jordbruksministern, har mycket påtagligt fått uppleva det lokala motståndet mot lokaliseringen till Norrtorp i Kumla kommun söder om Örebro. Motståndet har varit tvärpolitiskt och sålunda också kommit från jordbruksministerns eget parti. Nu har emellertid frågan gått så långt att det har blivit nödvändigt att acceptera den lokalisering som regeringen bestämt sig för. Då gäller det att göra det bästa av den situation som råder och ställa krav på en säker hantering både för dem som kommer att arbeta inom anläggningen och för den befolkning som bor runt omkring den. För att en sådan strävan skall bli så trovärdig som möjligt är det nödvändigt att den lokala befolkningen och miljöorganisationerna hålls underrättade om allt som händer i och kring anläggningen i Norrtorp. Medel måste också tilldelas länsstyrelsen i Örebro för att hålla den kontrollpersonal som utlovats från regeringen. I vår motion 1044 tas SAKAB:s behandlingsanläggning upp i motivtexten. Där sägs att det förekommit uppgifter i pressen om att det redan nu skulle finnas nya metoder för att avklorera klorerade kolväten vid låg temperatur utan de risker som förbränning vid hög temperatur kan medföra, om det skulle bli störningar. Utskottet svarar här positivt på vad som sägs bl.a. i vår motion. Man säger att man redan har uppmärksammat uppgifterna om att det skulle finnas ny teknik för avklorering, men att denna troligen ännu befinner sig på experimentstadiet och inte är etablerad. Man säger vidare att frågan bevakas och att man kommer att följa utvecklingen. Med detta besked från utskottet kan vi t.v. låta oss nöja på den punkten. I anslutning till en annan motion tar utskottet upp frågan om flyttning av SAKAB:s huvudkontor till Kumla. Den tas inte specifikt upp i vår motion, men jag har i annat sammanhang uttryckt som min mening att om SAKAB flyttar sin tyngsta hantering till Kumla kommun och regionen tar på sig att hysa en anläggning som ingen annan kommun egentligen vill ha, då är det rimligt att Kumla kommun också får SAKAB:s huvudkontor. Indirekt uttalar sig också utskottet för att kontoret skall flyttas till Kumla, och det tycker jag är bra. I övrigt tycker jag att det är viktigt att frågan om behandlingen av det miljöfarliga avfallet i landet äntligen får en lösning och att denna lösning blir miljömässigt fullt godtagbar. Det är helt enkelt nödvändigt att alla, kanske i onödan uppskrämda människor kan lugnas genom att den tilltänkta verksamheten i Norrtorp trots allt inte får de vådliga effekter som många har fruktat. Jag går så över till rubriken Giftiga tungmetaller i batterier m.m. Vi har tagit upp denna fråga i ett yrkande i motionen 1044. Vi har påyrkat ett pantsystem som skulle kunna leda till att nästan alla vådliga batterier skulle lämnas för destruktion eller återvinning. Utskottet är nu liksom tidigare positivt inställt till åtgärder mot de vådliga batterierna. I utskottsskrivningen ges en redovisning av läget. Det är bl.a. för att få en sådan årlig redovisning som vi återkommer med motionskrav av det här slaget varje år, trots att utskottet som regel har ställt sig välvilligt. I år föreslår utskottet dessutom ett tillkännagivande till regeringen, och då får jag väl denna gång låta mig nöja med detta, och jag förutsätter att denna viktiga fråga noga följs av de ansvariga på området. Jag går därmed över till rubriken Återvinning, producentens ansvar. Här besvaras motion 1044, yrkande 1 i, där vi kräver ett program för återvinning av material från avfall och skrot samt företräde för returförpackningar för drycker framför engångsförpackningar. I motionen 1603 yrkas på tillskapande av ett statligt återvinningsföretag, som skall verka också för att utveckla återvinningsteknik i samarbete med landets kommuner. Under denna rubrik ger utskottet en redovisning av läget. Man pekar på att det har investerats 2 miljarder kronor i avfallshanteringsanläggningar efter 1975 års riksdagsbeslut i avfallsfrågan, och man förutser en investering av ytterligare 500 milj.kr. fram till 1984. Man anmäler också att en utredning arbetar med att studera återvinningsekonomin från ett samhällsekonomiskt betraktelsesätt. Det sistnämnda sättet att se på avfallsfrågan finner jag vara det enda naturliga. Ett snävt företagsekonomiskt betraktelsesätt kan aldrig ta hänsyn till helheten. En samlad syn på avfallsoch återvinningsfrågorna är helt nödvändig. Detta sätt att se är så mycket mer nödvändigt när utskottet konstaterar att det kommer att gå sakta med att nå fram till en marknadsmässigt lönsam återvinning. Jag konstaterar med tillfredsställelse att utskottet bestämt står fast vid 1975 års beslut i sin skrivning också denna gång och t.o.m. gör ett tillkännagivande till regeringen om strävandena att förverkliga detta viktiga principbeslut. Däremot anser sig inte utskottet kunna tillstyrka yrkandena i motionerna 1044 och 1603 utan avstyrker dessa. Här är jag självfallet av en annan mening än utskottet och vidhåller motionskravet. Jag går så över till betänkandets sista rubrik , Återvinning av returpapper. I vår motion 325, som behandlar olika frågor på skogsindustrins område, tar vi i ett avsnitt upp frågan om återvinning av returpapper. Vi utgår från 1975 års riksdagsbeslut och konstaterar att den målsättning som lades fast år 1975 inte har uppnåtts och att läget är oklart. Vi konstaterar att det är bättre att återvinna fibrerna i returpapper än att elda upp dem. Vi säger i motionen att tidningspappersbruken under år 1979 beräknade att de gjorde en energibesparing på 160 000 MWh genom att använda returpapper i stället för vedråvara. I motionen befarar vi att en del kommuner eldar upp sitt returpapper i stället för att lämna det till återvinning. Vi yrkar att regeringen gör en utvärdering av läget på området och redovisar den för riksdagen. Utskottet svarar att frågan om insamling av returpapper f. n. bereds i jordbruksdepartementet. Denna beredning är en följd av hemställan från Svenska cellulosaoch pappersbruksföreningen, i vilken man kräver åtgärder för att säkra returpappersinsamlingen och därmed brukens behov av råvara. Som jag ser det verkar det ju inte särskilt klokt att ha en utbyggd kapacitet att ta emot returpapper och sedan inte ha sett till att säkra råvarutillgången, när den egentligen finns och det bara gäller att organisera tillflödet. I utskottets skrivning framgår det också att det som befaras i vår motion har fog för sig. Man säger att vissa kommuner motsatt sig att leverera returpapper till insamlingen med motivering att man vill använda papperet som bränsle i kommunala värmeanläggningar. Med hänvisning till att frågan är under övervägande i jordbruksdepartementet anser utskottet att vår motion inte skall föranleda någon ytterligare åtgärd. Vi menar nog ändå att det behövs en ytterligare påtryckning, och vi kommer därför att stödja reservation nr 2 i utskottsbetänkandet. Herr talman! Med det anförda yrkar 'jag bifall till motion 1981 82:1603 under samma rubrik. Motion 1981/ 82:325, yrkande 2c anser jag tillgodosedd genom bifall till reservation nr2.

Herr talman! Frågan om återvinning av avfall har aktualiserats vid ett flertal tillfällen. Denna fråga har stor betydelse i diskussionen om att ta till vara råvaror även ur avfall. Man har på olika plan jobbat med återvinningsprocessen, och framsteg har gjorts. Inget är emellertid så bra att det inte kan bli bättre, och här krävs det ytterligare åtgärder. Återvinning som nu är ekonomiskt omöjlig kan bli lönsam om bara volymen blir större. Det är naturligt att intresset särskilt knyts till sådana produkter som har ett förhållandevis högt värde, betraktat i relation till de resurser som krävs för återvinningen. Någon litet mer värdefull råvara kan utgöra en stabil grund för mer omfattande återvinning. Klarar denna råvara av att bära de fasta kostnaderna, kan återvinningen fungera även för de övriga råvarorna, sådana som ger mindre ekonomiskt resultat vid återvinning men som det ändå är nödvändigt att övervinna. Tekniken brukar ju ofta komma bara lönsamheten finns där, men när det gäller något så reglerat som sophantering kan risken vara stor att den tekniska utvecklingen går långsammare än nödvändigt. Avfallshantering, och särskilt hantering av miljöfarligt avfall, kräver oundvikligen vissa föreskrifter och förbud. Men därmed är inte sagt att de regler som finns är rätt utformade. Det kan inte uteslutas att någon i gott syfte införd bestämmelse kan ha råkat bli utformad så att den framför allt är ett hinder för att kommuner eller enskilda företag skall kunna effektivisera avfallsåtervinningen. Den som på en industri, på ett kontor eller hemma i hushållet hanterar varor och förpackningar som är miljöfarliga eller kan återvinnas vet ofta inte om detta. Varor som är arbetsmiljörisker förses med varningstexter på förpackningarna och med hanteringsföreskrifter. Motsvarande märkning av varor som är ofarliga att hantera på arbetsplatsen men som däremot utgör miljörisker eller nedskräpningsproblem är ovanlig. Om varor som är farliga för miljön mer allmänt försågs med påskrift som utvisade detta skulle det ha tre viktiga fördelar. s 1. Det skulle underlätta hanteringen på arbetsplatserna och bidra till att förebygga onödiga utsläpp och annan ovarsam hantering. 2. Kommunernas tillsyn av miljöfarlig verksamhet skulle underlättas och kostnaderna skulle kunna sänkas. Informationen är nu oftast så dålig att det går åt ett betydande arbete bara för att tillsammans med ett företag klarlägga vilka miljöfarliga varor som över huvud taget hanteras på företaget. 3. Företag, konsumenter och andra skulle i en del fall kunna stimuleras att välja mer miljövänliga alternativa produkter. På ett liknande sätt skulle det i många fall kunna vara värdefullt om förpackningar eller varor som kan återvinnas eller som av andra skäl bör samlas in separat försågs med påskrift om varans eller förpackningens lämpliga slutbehandling. 15 § lagen om hälsooch miljöfarliga varor finns redan bestämmelser om märkning av miljöfarliga produkter. Problemet tycks vara att dessa lagbestämmelser hittills har fått för liten praktisk betydelse i produktkontrolloch miljöskyddsarbetet. Börje Stensson och jag har i motion 1041 till innevarande riksmöte yrkat 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i motionen anförts angående märkning av vissa batterier och andra miljöfarliga varor. I betänkandet behandlas ett flertal motioner som också tar upp dessa frågor. Vi har från folkpartiets sida vid ett flertal tillfällen under tidigare år aktualiserat de yrkanden som vi nu återigen har framfört. Den här gången ställer utskottet sig bakom våra yrkanden i motion 1041 och föreslår att riksdagen ger regeringen ett tillkännagivande på dessa punkter. Det gäller för det första lokaliseringen av SAKAB:s huvudkontor. I motionen krävs att riksdagen klart skall uttala sig för var detta kontor skall ligga. Det är en fråga som inte direkt hör hemma på riksdagens bord. Vad vi från utskottets sida har sagt är att det är naturligt att SAKAB:s huvudkontor ligger i anslutning till huvudanläggningen. För det andra föreslås från utskottets sida ett tillkännagivande till regeringen när det gäller giftiga tungmetaller i batterier och andra kvicksilverhaltiga avfall över huvud taget. För det tredje föreslår utskottet att regeringen ges till känna vad utskottet anfört om principerna för återvinning och producentens ansvar i det avseendet. Vi har i två tidigare anföranden hört motiveringar för reservationerna och en del motioner. Jag må säga att reservanterna har dåligt på fötterna. De kommer inte med något tungt vägande argument för de båda reservationer som är fogade till detta utskottsbetänkande. I reservation 1 talas om mellanlagringen av miljöfarligt avfall. Man kräver att regeringen skall ingripa och ta upp överläggningar med kommunerna. Utskottsmajoriteten säger i denna fråga följande: ”SAKAB har meddelat kommunerna att företaget nu har kapacitet att ta hand om miljöfarligt avfall från kommuner som infört utvidgat kommunalt renhållningsmonopol.

Exportmöjligheterna anses f. n. vara tillfredsställande. Detsamma gäller kapaciteten att lagra pumpbart miljöfarligt avfall. Även beträffande deponering av avfall i s.k. mellanlagringsstationer anser SAKAB sig vara på god väg att uppnå tillfredsställande lösningar. Enligt SAKAB kan därför kommuner som ännu inte infört utvidgat kommunalt renhållningsmonopol i fråga om miljöfarligt avfall räkna med att SAKAB tar hand om sådant avfall, därest kommunen fattar beslut om att införa monopol enligt 4 § renhållningsförordningen. Den andra reservationen gäller återvinning av returpapper. Den springande punkten är att man från socialdemokratisk sida vill ha överläggningar. Utskottsmajoriteten säger: ”Med hänsyn till att frågan om pappersinsamlingen f. n. är föremål för överväganden i jordbruksdepartementet finner utskottet icke erforderligt att riksdagen vidtar någon ytterligare åtgärd med anledning av motionerna.” Det är alldeles uppenbart att jordbruksdepartementet arbetar med denna fråga, och då behövs inte något tillkännagivande. Departementet söker redan lämpliga vägar för att de beslut som är fattade skall kunna verkställas, vilket i princip är det som socialdemokraterna önskar sig i den andra reservationen. Detta ger ytterligare belägg för att dessa båda reservationer inte har så mycket med sakfrågan att göra när det gäller att påskynda verksamheten på detta område. Betänkandet är alltså ganska bra. Detsamma kan sägas om det arbete som på detta område har utförts i regeringen och regeringskansliet. Och de tre tillkännagivanden som vi i utskottet har kunnat enas om betyder också ett påskyndande av den verksamhet som pågår för att vi skall få en så effektiv återvinning som möjligt när det gäller avfallshanteringen.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
Herr talman! Man kan fråga sig hur passiv regeringen skulle vara för att det skulle komma ett påpekande från Esse Petersson. Regeringen har praktiskt taget inte gjort någonting åt dessa frågor på sju år, vare sig när det gäller mellanlagringen av det miljöfarliga kemiska avfallet eller när det gäller uppsamling av returpapper. Visserligen håller SAKAB på att försöka ordna mellanlagringsstationer för sådana kommuner som har kommunalt renhållningsmonopol även på den kemiska sidan. Men det gäller bara vissa kommuner — lyckligtvis kanske de stora kommunerna — och i stora delar av vårt land har man ännu inte kunnat hitta möjligheter till mellanlagring. Regeringen måste på något sätt bistå SAKAB och andra myndigheter i försöken att lösa dessa frågor, så att man kan undvika att ha kemiskt avfall liggande, mycket okontrollerbart, ute på industriområdena. Industrierna själva ber att få hjälp med att ta hand om avfallet, för de har inga sådana möjligheter i dag. Det är samma sak när det gäller pappersavfallet. I dag tvingas industrin importera hushållsoch avfallspapper för att kunna täcka behovet och för att utnyttja den kapacitet som man satte i gång att bygga för efter 1975 års regeringsbeslut. Detta om något är frågor som vi verkligen bör ta itu med. Det är resurssparande att utnyttja avfallet, om det görs en uppsamling av papperet. Men det är framför allt ur miljöskyddssynpunkt verkligen viktigt att vi börjar ta hand om det berg av giftigt kemiskt avfall som finns ute i landet.
Herr talman! Jag vill säga till Håkan Strömberg att när det gäller just mellanlagringen citerade jag från utskottsbetänkandet, och det har också Håkan Strömberg haft möjlighet att ta del av. Men för säkerhets skull skall jag läsa det citatet ytterligare en gång: ”SAKAB har meddelat kommunerna att företaget nu har kapacitet att ta hand om miljöfarligt avfall från kommuner som infört utvidgat kommunalt renhållningsmonopol.

Dessutom anser vi från utskottsmajoriteten att kommunerna skall utnyttja den möjlighet som här finns. Problemet är alltså på väg att ordnas upp, i motsats till vad Håkan Strömberg säger. När det gäller papperet är det bara att konstatera att det också finns en lönsamhetsaspekt. Har pappersbruken råd att importera papper, vilket måste kosta en hel del, måste det också finnas möjligheter att sätta sådana priser på det svenska papperet att pappersinsamlingar på nytt blir lönande. Det finns papper att samla in, och det gäller bara att man från industrins sida har lika stort intresse av att se till att det är samma priser på det svenska papperet som man betalar för det importerade inkl. transporter. Det finns alltså möjligheter att lösa frågan om pappersinsamlingen genom de överväganden som pågår inom jordbruksdepartementet. Att man skulle komma längre genom ytterligare överläggningar, som här framhålls av reservanterna, tillsammans med Kommunförbundet och berörda industrier m.fl. utöver de kontakter man redan har, finns det ingen anledning att förmoda. Därför kan vi säga att regeringens åtgärder är på väg att ge resultat. Det gäller för oss alla att se till att det som vi från utskottsmajoritetens sida har påvisat kan förverkligas genom regeringens åtgärder.
Herr talman! Den skrivning som Esse Petersson läste upp kan vi socialdemokrater i utskottet inte ställa oss bakom. Den löser inte problemen utan odlar dem bara vidare. Bakom de siffror som Esse Petersson återgav finns problemen för de kommuner som ännu inte har kunnat anta ett kommunalt renhållningsmonopol på den kemiska sidan. Man har inte mellanlagringsstationer, och man ser i dag ingen möjlighet att få ett ställe dit man kan leverera det kemiska avfallet. I vissa fall har SAKAB kunnat gå in och ordna mellanlagringen. Men en stor del av landets kommuner och betydande områden av vårt land har inte alls den möjligheten. Om det är så lätt att ta hand om det kemiska avfallet, Esse Petersson, kan man fråga den industri som har sådant avfall varför den inte levererar det. Man får då till svar att det inte finns något ställe dit industrin kan leverera avfallet. Det gäller ju kemiskt farligt avfall, som inte får komma på fel väg. Vi har Teckomatorp såsom ett lysande exempel. Det förekommer också fall med tunnor som har kastats i vattendrag. Inser inte Esse Petersson detta, när han läser sina vackra skrivningar?
Herr talman! Håkan Strömberg vill uppehålla sig bara vid den första meningen av de två aktuella meningarna i betänkandet och talar om de kommuner som infört utvidgat kommunalt renhållningsmonopol. I nästa mening uppmanar utskottet alla kommuner att utnyttja denna möjlighet. Som jag sade inledningsvis har SAKAB förklarat att företaget nu är berett att ta hand om miljöfarligt avfall från kommunerna. Därför måste vi ändå säga oss att det här inte gäller att skapa något nytt Teckomatorp. Det är sådant vi skall undvika. Regeringen och riksdagsmajoriteten har intensivt arbetat med dessa frågor för att åstadkomma en annan tingens ordning. Håkan Strömberg representerar den grupp här i riksdagen som själv under ett drygt fyrtiotal år haft möjlighet att ordna dessa förhållanden så att vi inte hamnat i det aktuella krisläge där vi nu befinner oss sedan slutet av 1970-talet. I den situationen hade vi inte behövt komma, om det parti som Håkan Strömberg representerar under sitt långa regeringsinnehav hade vidtagit tillräckliga åtgärder. Sedan vi fick ta hand om regeringsansvaret och detta ärende, har vi ganska snabbt försökt lösa problemen. I detta läge kan vi bara konstatera att SAKAB, oavsett vad Håkan Strömberg påstår, har förklarat att företaget nu har möjlighet att ta hand om miljöfarligt avfall från kommunerna precis så som vi har sagt att SAKAB skall göra. Man har ett antal mellanlagringsstationer i avvaktan på den slutliga behandlingen av avfallet. Man har även vissa exportmöjligheter i detta sammanhang. Det råder inte den krissituation som reservanterna vill uppmåla. Här är man på god väg att åstadkomma lösningar, som är tillfredsställande när det gäller att skapa en än större återvinning på detta område. Det är väl inte olika former av ordvändningar som är det väsentliga. Det viktiga målet för oss båda måste väl vara att vi så snabbt som möjligt klarar av de problem som hopar sig såsom ett resultat av utvecklingen på 1950 och 1960-talen. Jag hoppas att vi nu äntligen är på väg att lösa en del av dessa problem på rätt sätt för att på det viset åstadkomma en återvinning som fungerar.

Herr talman! Jag är medveten om att jag kanske förlänger en debatt där utskottsrepresentanternas argument redan är uttömda. Att jag ändå har begärt ordet för att göra några korta påpekanden sammanhänger med att jag är ordförande i styrelsen för SAKAB och finner det motiverat att anlägga åtminstone ett par synpunkter på denna fråga. Först får jag kanske säga till herr Strömberg att de exempel som han nämnde i sin sista replik i förra replikskiftet — det gällde Teckomatorp, illegal dumpning m.m. — väl ändå är argument som vi kunde ha besparat debatten. Alla vet ju att på den tid då Teckomatorpsförseelserna begicks var det här problemet inte uppmärksammat på samma sätt som nu. Dumpningen var en rent kriminell handling. SAKAB har, som utskottets talesman har redovisat, fått någorlunda tillfredsställande resurser på mellanlagringssidan. Jag vill emellertid säga att vi aldrig kan ha mellanlager i varje kommun. Det uppstår vissa komplikationer, framför allt kostnader, när det gäller den här hanteringen. Herr Strömberg var också kritisk — och det har man varit från socialdemokratisk sida — mot regeringens och jordbruksdepartementets handhavande av dessa frågor. SAKAB är ju ett bolag som till övervägande del ägs av staten, även om det finns andra intressenter. Från bolagets sida har vi inte alls något intryck av att det har skett någon — om jag får uttrycka det så —-långrotning som inte har haft goda förklaringsgrunder. När jag kom in som ordförande i styrelsen och efterträdde den dåvarande socialdemokratiske statssekreteraren i jordbruksdepartementet, fanns beslutet om att förlägga den centrala anläggningen till Norrtorp. Beslutet mötte sedan betydande motstånd. Det krävdes ett långvarigt tekniskt arbete, innan vi så småningom kom fram till ett beslutsunderlag. Vi fick ett ja i koncessionsnämnden, men vi provade även andra möjligheter, t.ex. Kramfors som dock av miljömässiga skäl — tyvärr kan man kanske säga — fick lov att falla. Det har dragit ut på tiden. Sedan har projektet kommit i gång, bygget pågår f. n. Den centrala anläggningen utgör då ett problem som givetvis delvis finns kvar, eftersom vi får räkna med inkörningsproblem. Men de återstående problemen gäller väl främst resurserna på mellanlagringsoch mottagningssidan. För Stockholmsregionens del — Stockholmsregionen är ju strategiskt viktig, eftersom det där finns så många industrier som alstrar miljöfarligt avfall — håller det på att bli en lösning. Det blir nämligen en permanent anläggning i Upplands-Bro, eftersom anläggningen i Lövsta inte får disponeras längre än till utgången av nästa år. Jag skulle vilja avrunda med att säga att vi är medvetna om att denna mycket svårskötta och mycket betydelsefulla fråga nu ändå håller på att få en lösning och att den socialdemokratiska kritiken att det har tagit för lång tid är så att säga både riktig och felaktig. Det har tagit tid, men det finns goda förklaringar till detta. De kommuner som har sådan industri som huvudsakligen alstrar miljöfarligt avfall är också de som på ett ganska tidigt stadium anslöt sig till monopolet och som nu levererar till SAKAB för mellanlagring i avvaktan på att vi får den centrala anläggningen eller möjligheter till export. Till slut skall jag kanske, herr talman, påpeka att det inte är alldeles säkert att herr Strömberg har rätt i sin förmodan att det miljöfarliga avfallet ökar. Det är faktiskt mycket svårt att få något riktigt begrepp om hur pass omfattande det är. Naturvårdsverkets inventering och andra inventeringar har lett fram till ungefärliga bedömningar. Jag vill alltså erinra om att den stora delen volymmässigt av det miljöfarliga avfallet redan i dag destrueras av industrin i kontrollerade former. Och jag kan faktiskt våga mig på den paradoxen att den dag då destruktionen av miljöfarligt avfall kan ske uteslutande inom industrin och någon central behandlingsanläggning inte behövs, då har vi nått ett mål. Men vi är långt därifrån, och erfarenheterna utomlands visar att den centrala anläggning som vi nu får med all säkerhet kommer att behövas.
Herr talman! Jag finner det angeläget att påpeka att jag inte har kritiserat SAKAB. Jag har under några år kunnat följa SAKAB och dess arbete och vet vilka oerhörda svårigheter som företaget har haft. Vad vi kritiserar är att regeringen inte stöttar upp SAKAB och tar nödvändiga initiativ för att få en snabbare lösning på de här frågorna. Jag sade att mängden avfall ökar. Det är vad de som har problem med att få någon som tar hand om avfallet säger. De anser att det blir värre och värre för dem. Jag delar Lennart Bloms uppfattning att vi självfallet i största möjliga mån skall försöka omhänderta också det kemiska avfallet och återvinna det. Men problemen är kvar i de regioner där man inte har klarat av att få några mellanlagringsstationer och där man inte heller vet hur lång tid det tar innan någon sådan anläggning kommer till stånd. Vi vet ju att det också i det sammanhanget blir överklagningar. Det är här vi har sagt att regeringen måste gripa in. Låt mig också säga att det är samma sak när det gäller registreringen. Vi vet inte hur mycket kemiskt avfall det finns. Där kan man också gripa in. Men den frågan skall vi inte behandla här i dag genom att kritisera regeringen för att man inte arbetat för att få fram det produktregister som vi så många gånger har krävt från socialdemokraternas sida.

Herr talman! Jag tog inte upp tiden med några repliker, så jag kan tillåta mig en kommentar på slutet, och den kan bli rätt kort. Eftersom jag själv under många år har arbetat inom kemisk industri och vet hur avfall uppkommer och vilka svårigheter som finns kring det, kan jag säga att de verksamheter där miljöfarligt avfall uppkommer skall ha det primära ansvaret för avfallet. Och när man tillskapar nya processer eller förändrar gamla skall man hela tiden inrikta sig på att i första hand återvinna det som nu betraktas som avfall, så att det går tillbaka in i processerna och inte blir till utsläpp, så att så litet som möjligt blir kvar i sådan form att vederbörande industri inte själv kan ta hand om det. Det är det primära. Som det redan har sagts kommer det säkerligen alltid att vara så att främst mindre företag kommer att få kvar avfall som de själva inte klarar av på ett miljömässigt godtagbart sätt. Och då måste vi från samhällets sida ha en anläggning som kan ta hand om avfallet på ett godtagbart sätt. Det är angeläget att en sådan anläggning kommer till stånd, och det är mycket angeläget att hanteringskedjan från det stadium där avfallet uppkommer fram till det där det tas om hand slutligt verkligen fungerar, så att avfallet inte hamnar ute i naturen. Jag har själv många gånger träffat på fall där miljöfarligt avfall legat kanske i åratal på ett upplag, och där man sedan har konstaterat att plåttunnorna rostat sönder och innehållet runnit ut och ner i marken. Det har rört sig om begränsade mängder, men det är en helt oacceptabel hantering. Så får det inte bli i framtiden, utan de här frågorna måste lösas. 1975 års beslut måste genomföras hela vägen, med hänsyn till vår miljö — det är helt nödvändigt.
Herr talman! Jag vill helt kort vända mig till herr Strömberg. Det är utan tvivel på det sättet att man nu i SAKAB tycker att vinden har vänt, och att det finns goda möjligheter att klara de här svåra problemen. När det har framförts kritik från industrins sida i olika sammanhang, att man har haft svårigheter att bli av med det miljöfarliga avfallet, har det ibland berott på att export för vår del inte har kunnat ske omedelbart. Industrierna har fått lov att vänta. Dessutom vill jag gärna vid det här tillfället säga till de kolleger som är intresserade av de här frågorna att man måste tala om för både industrin och det svenska folket att det måste kosta pengar att ta hand om det miljöfarliga avfallet. Det måste nästan nödvändigtvis bli en ganska kostnadskrävande verksamhet. En del av tveksamheten inom industrin har kanske sammanhängt med att man i första omgången har stegrat sig inför de kostnader som föreligger. För SAKAB:s del har vi från departementet fått det stöd som vi har behövt, inte minst finansiellt, nu när vårt projekt har kommit i gång. Den socialdemokratiska tanken att regeringen skulle göra upp en slags plan tror vi är överflödig, eftersom man har ett eget företag som skall sköta dessa angelägenheter för regionala anläggningar. Det blir, höll jag på att säga, inte bättre med planer. När vi får problem med kommunerna är det regeringen som är skiljedomare. Bolaget har uppdraget att skaffa de regionala anläggningarna, och det håller vi på med. Vi är praktiskt taget färdiga.
Herr talman! Låt mig slutligen konstatera att all verksamhet måste bedrivas med en miljövänlig process som resulterar i en återvinning, och att miljöfarliga varor måste användas i allt mindre utsträckning. Inriktningen skall vara att få en miljövänlig användning av miljövänliga produkter i alla processer. De skall ersätta sådant som i dag är miljöfarligt. Vi kan ändå i framtiden hamna i den situationen att vissa miljöfarliga delar finns kvar, och de måste då åtgärdas så snabbt som möjligt. Men vi måste hela tiden ha inriktningen åt det hållet att vi får en så miljövänlig process som möjligt. Det är krav som man måste ställa från samhällets sida, och som vi och näringslivet tillsammans måste se till att förverkliga, så att vi får en utveckling i ekologisk balans.
Herr talman! Jag tycker att Esse Petersson ger debatten en underlig vändning. Nu börjar han prata om att anledningen till att man inte har gjort någonting från regeringens sida på sju år är att man har väntat på att det kemiska avfallet skall återvinnas. Vi är alla överens om att avfall i största möjliga utsträckning skall återvinnas. Restprodukten behöver då inte vara en total avfallsprodukt. Men när vi i dag har problem med att få någon att ta hand om det kemiska avfallet, får vi inte bara skjuta frågan åt sidan och säga: Vi får vänta ett tag till, för vi kan inte återvinna avfallet. Det ankommer på SAKAB att ta hand om det kemiska avfallet och se till att det blir rätt omhändertaget. Vi har inte i vår reservation, herr Blom, på något sätt påstått att vi skulle frånta SAKAB möjligheten att ta hand om avfallet. Det vi pekar på är att planer skulle göras upp så att man inom vissa regioner får till stånd mellanlagringsanläggningar. Jag trodde att vi hade rett ut att det är detta vi framhåller i vår reservation.
Herr talman! Försök inte att blanda bort korten, Håkan Strömberg! Det var två helt skilda saker jag berörde när jag avslutningsvis tog upp principerna för arbetet som sådant när det gäller avfall och tillverkning över huvud taget i vårt samhälle. Det arbetet måste ha en miljövänlig inriktning. Vi bör sträva mot miljövänliga produkter och ingredienser i själva tillverkningen som sådan. Det innebär inte — och det sade jag i mitt första anförande — att man inte skall göra någonting. Det är ju självklart. Vi har ju från både regeringens och riksdagens sida skrivit olika betänkanden, vidtagit åtgärder, fastlagt direktiv osv. på det här området. Just när det gäller kemiskt avfall och annat miljöfarligt avfall har man tillskapat ett särskilt bolag som svarar för hanteringen av detta, och vi har fått en redovisning för hur långt man har kommit i det arbetet. Låt oss säga att det gäller att ta till vara det miljöfarliga avfall som finns. För det finns det resurser enligt uppgift från SAKAB, som är berett att ta emot det avfall som kommunerna vill att företaget skall ta hand om. Därutöver måste vi se till att utvecklingen på det här området får den inriktningen, att man inte bara skall fortsätta att ta till vara det kemiska avfallet, därför att man kan göra det, utan att man samtidigt skall se till att mängden miljöfarligt avfall blir så liten som möjligt genom en övergång till andra former i det sammanhanget. Dessa två saker är lika viktiga att förverkliga för att vi skall kunna få en ekologisk balans i resursutvecklingen.
Herr talman! Jag vill hänvisa till utskottsbetänkandet när det gäller frågan om vem det är som blandar bort korten. Hela utskottet står bakom skrivningen i betänkandet när det gäller avsnittet om återanvändning av avfall. Men när det gäller angelägenheten av att ofördröjligen ta hand om det kemiska avfallet och skyndsamt ta hand om hushållens avfallspapper för att ge industrin ett råvarutillskott skiljer sig våra uppfattningar åt. Vi har pekat på att det inte hänt någonting sedan 1975, medan Esse Petersson menar att regeringen handlagt det här ärendet ganska bra och att det inte behövs något påpekande från riksdagens sida, trots att man inte klarat ut problemen eller pekat på hur de skall klaras ut i framtiden. Man bara påpekar att frågorna övervägs. Det är allt vad vi får till svar.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att utskottsmajoriteten och reservanterna har olika meningar på de två punkter som tas upp i reservationerna. Enligt reservation nr 1 vill socialdemokraterna att regeringen skall ingripa och överlägga med kommunerna. Jag vill bara notera att man från oppositionens sida tydligen har ett betydande förtroende för regeringen, eftersom man anser att frågan kan lösas med en enda gång endast genom ett uttalande till regeringen. Utskottsmajoriteten, som vet vad regeringen och även SAKAB håller på med i detta sammanhang, säger att man är på väg att klara den här detaljen. Utskottet uppmanar de kommuner som ännu ej utvidgat sitt monopol att göra det för att SAKAB skall kunna ta till vara även deras avfall. Frågan är alltså på väg att lösas. I sin reservation nr 2 framför socialdemokraterna, som jag också inledningsvis i debatten påpekade, krav på överläggningar. Vi säger att överväganden redan pågår.

Herr talman! Jag ber först att få yrka bifall till reservation 1. Motiven härför är följande. Biltrafiken är den i särklass största källan till föroreningar i Sverige i dag. Utsläppen från bilarna är större än den totala mängden föroreningar som släpps ut i luften från industrier, lokaluppvärmning, elproduktion och avfallsförbränning tillsammans. Utsläppen 1980 av koloxid från bilar, bussar och motorcyklar var 1 103 000 ton, utsläppen av kolväten var 170 000 ton och utsläppen av kväveoxider var 165 000 ton. Därtill kommer att det finns tusentals kemiska föroreningar i bilavgasutsläppen. De nära 5 miljoner m? bensin som används årligen leder till att 1,2-1,4 miljoner kilo bly sprids längs vägarna. Inget annat ämne och ingen annan kemisk förening med jämförliga skadeverkningar sprids i luften i samma omfattning som bly. Föroreningarna från motorfordon är ett växande miljöproblem särskilt i tätorterna. Hälsooch miljöeffekterna av föroreningarna från motorfordonen är påtagliga. Vi vet att det i bilavgaserna finns ett trettiotal — sannolikt fler — cancerframkallande ämnen. Det finns anledning misstänka att biltrafikens utsläpp av cancerframkallande ämnen, bl.a. polycykliska aromatiska kolväten, svarar för en stor del av de miljöbetingade cancerfallen. Också utsläppen av koloxid och kväveoxider ger upphov till betydande hälsooch miljöeffekter. När avgasutsläppen minskade med 1096 i Kalifornien i samband med oljekrisen i början av 1974 minskade också dödligheten i hjärtoch lungsjukdomar i motsvarande mån. Blyutsläppen är allvarliga från såväl hälsosom miljösynpunkt. Allra mest utsatta är små barn i tätorterna. Blyet ger bl.a. skador i det centrala nervsystemet. Forskning under senare år har visat att skadeverkningar av bly från bilavgaser uppträder vid lägre doser än man tidigare har trott. Väsentligt är att om blyhalten i bensin minskas, så leder det till minskning av två andra tillsatsämnen — etylendibromid och etylendiklorid — som är cancerframkallande. I Sverige finns ännu inte några gränsvärden för den högsta tillåtna halten bilavgasföroreningar i utomhusluften. Sådana värden har emellertid fastställts på olika håll utomlands. Det gäller bl.a. USA, Canada och Sovjet. Gränsvärden förekommer för bl.a. koloxid, kolväten, kväveoxid och bly. Mätvärden från svenska tätorter överskrider ofta de mer långtgående av dessa gränsvärden. De gränsvärden för koloxid som Världshälsoorganisationen har rekommenderat och som överensstämmer med de amerikanska har sålunda överskridits i 24 av 38 undersökningar i Sverige. När det gäller kväveoxider har Världshälsoorganisationens rekommenderade halter överskridits vid mätningar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi menar från socialdemokratiskt håll att det är angeläget att skadeverkningarna från bilavgaserna snarast nedbringas. Vi har nu under flera år krävt ett åtgärdsprogram mot föroreningarna från bilismen. Programmet skulle enligt vårt förslag bl.a. innehålla förslag om skärpt avgaskontroll av såväl nya som äldre bilar, gränsvärden för avgasföroreningar i luften, åtgärder på trafikplaneringens område, ökad satsning på kollektivtrafiken och en tidsplan för övergång till helt blyfri bensin. Redan 1979 biföll riksdagen vårt krav, men regeringen har inte utfört de åtgärder som riksdagen krävt, varken ett åtgärdsprogam eller en tidplan för övergång till helt blyfri bensin — och detta trots att olika utredningar lagt fram förslag, t.ex. typbesiktningskommittén och bilavgaskommittén. Också naturvårdsverket har lagt fram ändrade föreskrifter för besiktning. Bilindustrins motstånd gör tydligen regeringen handlingsoförmögen. I en av de viktigaste miljöfrågorna har regeringen i tre år underlåtit att presentera ett program för hur de miljöproblem som bilismen skapar skall lösas. Det är upprörande att regeringen i stället för att fastställa de nya föreskrifter beträffande avgasrening som naturvårdsverket har lagt fram uppskjuter tidpunkten för att genomföra de skärpta kraven. Vi finner det oacceptabelt att regeringen trots upprepade krav från riksdagen inte har lagt fram det av riksdagen begärda åtgärdsprogrammet. Enligt vår mening — och som vi hoppas också enligt riksdagsmajoritetens mening — bör regeringen utan dröjsmål presentera det åtgärdsprogram som riksdagen begärde redan 1979. Jag vill därför än en gång yrka bifall till reservation 1. Så bara några ord ytterligare om moderatreservationen, som biträder de moderata motionskraven om att vi inte skall söka gå före med svenska bilavgasbestämmelser. Den tar i klartext ställning för bilindustrin och mot ytterligare miljökrav. Jag hade själv förmånen att våren 1980 delta som representant för riksdagen i en konferens som Europarådet anordnade kring föroreningarna från bilarna. Den europeiska bilindustrin var mycket väl företrädd och vände sig mot varje krav om skärpningar i bilavgasbestämmelserna. Med tanke på det starka inflytande bilindustrin har i EG förstår man bättre kravet — som moderaterna ställer sig bakom — om att inga bestämmelser skall införas i vårt land utan att det skall bli en anpassning till den eventuellt kommande lagstiftningen i EG. Det betyder i verkligheten att skärpningar knappast kommer därifrån, och det är ju precis vad den svenska bilindustrin liksom den europeiska vill. Vad den europeiska bilindustrin anförde i Dässeldorf våren 1980 har sedan den svenska bilindustrin upprepat ordagrant i propagandamaterial som man försett såväl riksdagsledamöter som massmedia med. Moderaterna för vidare deras synpunkter och deras krav här i riksdagen. Men låt mig bara påminna riksdagens ledamöter om att svensk bilindustri på ett utomordentligt sätt väl hävdar sig på den amerikanska marknaden med dess väsentligt hårdare krav — i verkligheten produceras en tredjedel av de svenska bilarna med dessa hårdare krav.

Herr talman! I år firas tioårsminnet av FN:s miljövårdskonferens, som hölls här i Stockholm. Det är också tio år sedan vi fick den första bilavgaskungörelsen, som fastslog vilka maximivärden för utsläpp av koloxid m.m. som skulle gälla för bilar. fr.o.m. 1976-års bilmodeller gäller skärpta avgasreningskrav, och fr.o.m. 1979 är det naturvårdsverket som ansvarar för tillämpningen av bilavgasbestämmelserna. I december 1980 lade naturvårdsverket fram ett förslag till ändrade tillämpningsföreskrifter till bilavgaskungörelsen. Verket beskrev förslaget ”som blott tekniska förändringar”, medan bilindustrin menade att det i realiteten rörde sig om betydande skärpningar av gällande bestämmelser. Man ifrågasatte också om inte naturvårdsverket med sina föreslagna, vittomfattande åtgärder överskred sina befogenheter. Nåväl — den 20 maj 1981 utfärdade naturvårdsverket de skärpta föreskrifterna om avgasrening m.m. för bensindrivna bilar med tillämpning fr.o.m. 1983 års modeller. Bilindustrin överklagade naturvårdsverkets beslut till regeringen, som gjorde den ändringen att man gav bilindustrin ytterligare två år för att kunna anpassa sig till de nya, skärpta kraven. Det är alltså först på 1985 års modeller som de nya, skärpta föreskrifterna skall behöva tillämpas. Vinnes tid vinnes råd, heter det, och den frist som nu utsatts bör användas till att anpassa de svenska normerna för rening av bilavgaser till dem som gäller inom EG-länderna. Detta har krävts i två moderata motioner, nr 1924 av Rune Rydén m.fl. och nr 1457 av mig själv, motioner som nu behandlats av jordbruksutskottet i dess betänkande nr 27. Så sent som i höstas behandlade utskottet problemen med bilavgaserna, och utskottet utgick då ifrån att man från svensk sida skulle fortsätta att verka för största möjliga harmonisering av avgaskraven i Europa. Eftersom utskottet nu yrkar avslag på våra motioner, måste utskottets förhoppning om en harmonisering av avgasnormerna innebära att de stora bilproducerande länderna i Europa skall skärpa sina normer så att de kommer upp i nivå med de svenska. Självfallet är det lovvärt och bra att gå före när det gäller att förbättra miljön, men man får samtidigt inte glömma de ekonomiska realiteterna. I vårt land tillverkas mindre än 300 000 personbilar per år, medan EG-länderna producerar ca 10 miljoner enheter. Samtidigt har vi mera långtgående bestämmelser för avgasrening än något av dessa bilproducerande länder. De länderna har dessutom större miljöproblem än vårt glest befolkade land. Ett exempel: För Volkswagen, som är den största bilexportören till Sverige, motsvarar denna export blott tre dagars tillverkning. För denna relativt lilla produktion kräver vi alltså ett effektivare reningssystem med åtföljande högre kostnader. Dessa svenska särregler uppfattas säkert som diskriminerande för den utländska bilindustrin, vilket kan få negativa konsekvenser för svensk export. Det kan tilläggas att inte mindre än 70 96 av vår personbiltillverkning går på export. Det är orimligt att stora delar av vår export skall äventyras och att hela bilismen i vårt land skall drabbas av kostnadsfördyringar därför att bilen inom vissa områden i en del tätorter förorsakar sanitära olägenheter. Där sådana olägenheter finns bör i stället införas lokala bestämmelser som minskar privatbilismen, begränsar tomgångskörningen m.m. Som jag tidigare nämnde har utskottet yrkat avslag på de två moderatmotionerna, vilket naturligtvis är beklagligt. Dessutom är det märkligt att utskottsmajoriteten i stort sett endast baserar sitt avslagsyrkande på en undersökning som AB Svensk Bilprovning utfört. I denna sägs det att det inte finns fog för påståendet att de svenska avgasnormerna skulle medföra en ökad bränsleförbrukning. I denna fråga föreligger dessutom olika uppfattningar. Detta är närmast ett skandalöst dåligt skäl för att avvisa motionerna. Varför tar man inte upp de omfattande ekonomiska problemen som redogjorts för i motionerna och som är av utomordentligt stor betydelse för en ytterst viktig del av vår export? Varför motiverar man inte varför den stora europeiska bilmarknaden med tio miljoner enheter skall anpassas till lilla Sveriges avgasnormer, vi som endast producerar något som högst 300 000 personbilar per år? Varför tar man inte upp de förslag till alternativa åtgärder för att minska de olägenheter bilavgaserna medför som vi har föreslagit? Nej, utskottsmajoriteten har verkligen inte haft någon större ambition att på ett seriöst sätt behandla de båda motionerna. När Maj Britt Theorin påstår att vi moderater går bilindustrins ärende, får jag väl tillägga att vi i så fall går ärende för 390 000 människor som sysselsätts inom bilismen i Sverige — deras trygghet i arbetet skall man heller inte glömma bort. Med det sagda, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 2.
Herr talman! Låt mig för Knut Wachtmeister klargöra att utskottet har väldigt klart och tydligt sagt ifrån att det finns olika regler i olika länder. Vi vet exempelvis att USA och Japan har väsentligt strängare avgasbestämmelser än Sverige, men också de stora bilproducerande länderna i EG är splittrade. Västtyskland har mycket starka ambitioner att söka skärpa kraven, och även Belgien, Nederländerna och Danmark vill göra det. Det finns alltså delade meningar i Västeuropa, men alldeles uppenbart är det inga delade meningar hos bilindustrin, och Knut Wachtmeister gav klart besked om att moderaterna företräder bilindustrins ganska snäva ekonomiska intressen. Jag fick inte något svar på min fråga varför svensk bilindustri kan producera en tredjedel av sina bilar i enlighet med de skärptare reglerna för export till USA, så att amerikanska medborgare kan tillgodogöra sig effekten av de högre miljökraven, men inte skulle kunna klara samma bestämmelser när dessa gäller i Sverige. Låt mig också säga att så enkelt är inte problemet att man kan vidta lokala åtgärder för att begränsa skadeverkningarna. För att i Stockholm uppnå WHO:s gränsvärden för kväveoxid behöver man minska trafiken med 20 96 — ja, upptill 50 26 på vissa ställen. För att uppnå WHO:s riktvärden för koloxid behöver den nuvarande trafikmängden i fordon per dygn i Stockholm på flera håll — Hornsgatan, Ringvägen, S:t Eriksgatan, Flemminggatan, Sveavägen — minska med mellan 50 och 80 26. Jag undrar om biltillverkarna och herr Wachtmeister är intresserade av att införa de skärpta lokala bestämmelser som detta skulle erfordra. Det måste rimligen vara bättre att stämma i bäcken än att vänta tills vi kommer till ån. Det är naturligtvis viktigare att vi äntligen får mera skärpta regler så att människors hälsa sätts i första hand. Får jag påminna om att vi har känt till blyets skadeverkningar på människor och miljö i 17 år! 117 år har vi arbetat med att göra oss av med blyet i bensinen. Ännu har vi inte kommit dit. Hur många människor har drabbats av allvarliga skadeverkningar innan vi här i riksdagen kan fatta det slutgiltiga beslutet om en tidsplan för det totala avskaffandet av bly i bensinen?

Herr talman! Det är naturligtvis glädjande att den svenska bilindustrin har så kvalitativt hög standard att den ändå kan konkurrera på den amerikanska marknaden. Men Maj Britt Theorin vet ju inte hur mycket bättre det skulle ha gått om vi inte hade dessa särregler. Beträffande EG-ländernas avgaskrav står det i utskottsbetänkandet: ”I samtliga EG-länder gäller f.n. mindre långtgående bestämmelser än i Sverige.” Det kan hända att Västtyskland har ambitionen att höja kraven, men än så länge har man inte gjort det. Och om EG-länderna skulle höja kraven skall vi självfallet följa med; det är det som motionerna utmynnar i. Sedan talar Maj Britt Theorin om undersökningar i Stockholm, men de är faktiskt osäkra och motsägelsefulla. Enligt andra källor än de som Maj Britt Theorin åberopar visar undersökningarna att WHO:s rekommenderade gränsvärden för luftföroreningar sällan överskrids. Där står alltså uppgift mot uppgift. Självfallet är vi angelägna att få en god miljö, men vi måste rätta munnen efter matsäcken. Maj Britt Theorin kan nog erkänna att många av de västeuropeiska länderna med sin täta bilism och sina stora befolkningskoncentrationer har större miljöproblem än vi har i vårt land.
Herr talman! Den källa jag hänvisar till är hälsooch miljöförvaltningen i Stockholms kommun, som själv har ett ambitiöst program för hur man skall minska bilismens skadliga verkningar i Stockholm. Jag tror att jag kan gå i god för att uppgifterna är helt tillförlitliga. Man har vidtagit prov i ett antal år, och vi kan vara helt säkra på att de följer de bestämmelser som gäller. Där finns inga risker med de undersökningar som hälsooch miljöförvaltningen i Stockholm har gjort. När Knut Wachtmeister så klart går ärenden åt den ekonomiska sidan av bilindustrin vill jag bara säga att bilindustrin i Sverige ju klarar en tredjedel av sin produktion med skärpta miljökrav utan att gå över styr. Tvärtom, dess export till den amerikanska marknaden är mycket lönsam. Detta betyder naturligtvis också att arbetarna inom bilindustrin kan behålla sina jobb trots de skärpta krav som gäller för den tredjedel av produktionen som går på export till USA. När det gäller EG-länderna och Europa är bilindustrin i de olika länderna oerhört stark. Den konferens som jag själv deltog i visade tydligt och klart hur man mycket metodiskt på alla områden presenterade argument emot varje skärpning av bilavgasbestämmelserna, varje åtgärd mot bilindustrin. Ordagrant samma argument återfinns i den svenska bilindustrins propagandamaterial till riksdagsledamöter och massmedia, exakt samma argument återfinns i de moderata kraven till Sveriges riksdag. Det är naturligtvis inte av hänsyn till miljön och till de skadeverkningar som drabbar människorna som bilindustrin för fram de här argumenten. Det är självklart att bilindustrin vill ha en harmonisering med EG-länderna, där den verkligen har ett starkt inflytande, just för att inte få skärpta krav på sig. Det bör vi väl kunna tala klarspråk om. Jag har stor förståelse för att bilindustrin vill slå vakt om sina ekonomiska intressen, men vår och jordbruksutskottets uppgift här i riksdagen är att slå vakt om människors hälsa. Det är därför socialdemokratin år efter år har krävt ett åtgärdsprogram, och fått riksdagen bakom det, och en tidsplan för blyets avskaffande i bensinen. Men tyvärr har vi borgerliga regeringar än så länge, och det är anledningen till att vi inte har fått igenom kraven. När hösten kommer skall vi väl räkna med att också snabbt program kommer att sättas in för att fullfölja de socialdemokratiska kraven.
Herr talman! Det är väl riktigt att jordbruksutskottet har till uppgift att slå vakt om miljön, men den samlade riksdagen har också till uppgift att slå vakt om landets ekonomi. Nu har inte Maj Britt Theorin flera repliker till mig, och därför skall jag inte ställa någon fråga, men jag måste ändå konstatera att det knappast går att hävda att vår konkurrensförmåga som bilexporterande nation stiger, om vi har avgasregler som är väsentligt strängare och därmed också dyrare än med oss konkurrerande bilproducerande länders.

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande nr 27 besvaras ett antal motioner om problemen med bilavgaser. Bland dessa motioner finns vpk:s miljöpolitiska motion med yrkande 1 b, som tar upp frågan om behovet av hygieniska gränsvärden för luften i våra tätorter och runt våra industrier. Jag konstaterar att utskottet, nu som tidigare, intar en förhållandevis positiv hållning till de problem som motionen tar upp. Orsaken till att sådana här motionskrav reses är ju att man vill driva på i en angelägen miljöfråga och få en redovisning inför riksdagen av läget i den aktuella frågan. Motionerandet innebär också en politisk viljeinriktning från det parti eller de partier som reser motionskrav. I sin skrivning hänvisar utskottet till tidigare ställningstaganden med anledning av liknande motioner tidigare år. Man visar att andra länder har båda strängare och mindre långtgående krav på avgasrening från motorfordon än vad Sverige har. Man gör också klart att det inte finns någon bindande internationell norm att följa, utan att varje land har att ta ställning utifrån sina villkor. I vår motion 1044 yrkar vi som sagt på etablerande av hygieniska gränsvärden i den luft som människorna skall andas i våra tätorter och runt våra industrier. Läggs sådana gränsvärden fast, och läggs de på en för folkhälsan betryggande nivå, då kommer det att få effekter på hela den följande samhällsplaneringen; detta givetvis om man verkligen söker leva upp till de satta hygieniska gränsvärdena för vådliga luftföroreningar. Det är synnerligen angeläget att sådana gränsvärden snarast fastställs. Vi är medvetna om att det kräver ett omfattande underlag, men ett sådant torde i dag föreligga i betydande omfattning. Det är därför på tiden att regeringen snarast lägger fram ett åtgärdsprogram för att komma till rätta med de vådliga luftföroreningarna, som ju till stor del kommer från den motordrivna trafiken. Utskottet hänvisar, här som i så många andra fall, till pågående utredning, som skall komma med förslag till hösten. Utredningens förslag förutsätts komma att innehålla ett åtgärdsprogram mot luftföroreningar och även vissa gränsvärden. Med den hänvisningen lämnas motionerna utan vidare åtgärd, som det brukar heta. Som jag redan här anfört anser vi att det är på tiden att någonting händer med det åtgärdsprogram som riksdagen sedan länge krävt. Därför yrkar jag bifall till den reservation nr 1, som är fogad till utskottsbetänkandet och som är framlagd även med anledning av vår motion nr 1044, yrkande 1 b.

Herr talman! Vi behandlar nu jordbruksutskottets betänkande 1981/82:27 om bilavgaser m.m. Jag vill inledningsvis yrka bifall till utskottets hemställan i det betänkandet. Det har avgivits två reservationer: en socialdemokratisk reservation, vari man tycker att arbetet med åtgärdsprogrammet går för sakta, och en moderat motion, där man säger att det görs för mycket på det här området, varigenom det skapas problem för bilindustrin. Men först några ord om problemet med bilavgaser. Biltrafiken har ökat väsentligt under de senaste årtiondena, och även om ökningstakten just nu inte är lika snabb, har ändå betydande problem skapats på grund av bilavgaserna, framför allt inom de stora tätorterna. Även mindre tätorter har i dag problem på grund av bilavgaser. Biltrafiken är den största enskilda källan till luftföroreningar. De består inte bara av bly, även om blyproblemet varit det stora diskussionsämnet under flera år. I bilavgaserna finns också många kväveoxider, och de är en betydande källa till försurning. Och försurningen är ju ett av våra stora miljöproblem i dag. Bilavgaserna medverkar således på detta sätt till försurningen. Därutöver finns det också koloxid och kolväten i bensinen. Dessa fakta har både riksdag och regering känt till. Det är därför som det under de senaste åren också har gjorts en hel del. Blyhalten i bensin har t.ex. minskats ganska kraftigt de senaste åren. Den 1 januari 1980 sänktes blyhalten i lågoktanig bensin från 0,4 till 0,15 g/l. Den 15 april 1980 sänktes blyhalten i högoktanig bensin från 0,4 till 0,15 g/l. Detta har inneburit att utsläppen av bly genom bilavgaser har minskat ganska ordentligt. Det har redovisats att utsläppen av bly från bilavgaser 1975 var 1 500 ton. 1980 hade dessa utsläpp sjunkit till 1 100 ton. Det var alltså före sänkningen av blyhalten i den högoktaniga bensinen. I dag, 1982, torde värdet vara klart lägre än dessa 1100 ton. Jag skulle, eftersom värdet hade minskat med nästan en tredjedel från den tid då vi tillät blyhalten 0,4 g/l, tippa att det ligger någonstans kring 700 ton. Jag ställer mig därför litet tveksam till Maj Britt Theorins uppgifter att utsläppen av bly i dag skulle vara 1 200-1 400 ton. Jag tror att den siffran är för hög. Utsläppen bör i dag ligga på ungefär halva den summan. Utsläppen av andra ingredienser i bilavgaserna har också sjunkit till följd av de krav på avgasrening som numera ställs på bilarna. Naturvårdsverket, som har fått ansvaret för tillsynen på detta område, har utfärdat tillämpningsföreskrifter till bilavgaskungörelsen. De föreskrifter som verket senast har utfärdat har överklagats av bilindustrin. Regeringen har, som Knut Wachtmeister sade, med anledning av detta överklagande skjutit två år på ikraftträdandet av tillämpningsföreskrifterna. I vart fall det ena av dessa två år kan motiveras med att överklagandeprocessen har tagit ett år och alltså försenat handläggningen med samma tid. Bilindustrin behöver ju viss tid på sig för att klara omställningen. Den diskussion som har förekommit har också lett fram till att vi har fått en bilavgaskommitté. Kommittén skall försöka anvisa vägar för att vi skall kunna lösa dessa problem. Kommittén skall också försöka redovisa de hälsooch miljörisker som bilavgaserna innebär, föreslå åtgärder samt studera hur vi ekonomiskt kan klara dessa åtgärder. Kommittén skall också försöka lägga fast ett program för forskning och utveckling på detta område. Bilavgaskommittén har dessutom fått i uppdrag att ta fram en tidsplan hur vi skall få blyfri bensin och att föreslå gränsvärden. Kommittén avser att lägga fram sina förslag i höst. Då får vi denna tidsplan, förslagen till gränsvärden och alla övriga förslag till de åtgärder som behövs för att vi skall kunna klara av problemet med dessa luftföroreningar. Ett radikalt sätt att komma ifrån blyet i bensinen är att i stället blanda in någon typ av motoralkohol, etanol eller metanol. Bilavgaskommittén har i uppdrag att bevaka utvecklingen också på detta område. Och i varje fall centerpartiet har agerat för att den svenska produktionen av etanol skall öka, för att vi därigenom skall få bättre möjligheter att ta bort blyet i bensin. Också energiskattekommittén har ett uppdrag på detta område. När kommittén föreslår energiskatter, skall den ta hänsyn till bränslenas påverkan på miljön. Jag skall kommentera reservationerna något. I reservation 1 anser socialdemokraterna att det är fel att regeringen har uppskjutit tidpunkten för ikraftträdande av de tillämpningsföreskrifter som naturvårdsverket har lagt fram. Men i varje fall ett av de två årens förskjutning kan motiveras, som jag sade tidigare. Allt det övriga som socialdemokraterna kräver i reservation 1 kommer vi att få besked om i höst. I bilavgaskommittén sitter expertis med kunskaper på detta område. Det skulle vara fel av oss att nu kräva ett åtgärdsprogram, när vi kommer att ha bättre kunskap om detta i höst. Vi får alltså därmed ett bättre förslag och kommer att göra ett bättre jobb. Det finns anledning att vänta ett halvår — därigenom gör vi miljön en bättre tjänst än om vi i dag utför ett hastverk, som vi sedan kanske inte har möjlighet att hantera. I reservation 2 tar moderaterna upp frågan om att anpassa våra bilavgasregler till de regler som finns inom EG. Jag vill klart säga att vi inte kan ställa upp på det förslaget, eftersom EG för det första inte har lika regler i alla länder och för det andra har betydligt lägre krav än vi har i Sverige. Naturvårdsverket har ändå så långt möjligt försökt att anpassa våra regler till de system som finns ute i Europa, även om vi ställer litet längre gående krav än de gör där. Jag tror att det är viktigt att vi använder ungefär samma system och samma teknik. Att vi sedan ställer hårdare krav är en annan sak, och det bör vi göra även i fortsättningen. Vi bör påverka utvecklingen internationellt på detta område, lika väl som på många andra miljöområden, för att få en bättre ordning. Att problemen är större nere i Europa är inget motiv för att vi skall vara overksamma. Knut Wachtmeister berörde frågan om ökad bensinåtgång. Vid de tester och prov som Svensk bilprovning tillsammans med naturvårdsverket har gjort har det visat sig att avgasrening inte medför ökad bränsleåtgång. Det är snarare så att de bilar som har en bra avgasrening har en något lägre bränsleförbrukning än andra bilar. Bränsleförbrukningen bestäms ju av en rad andra faktorer. Jag tror också att Maj Britt Theorin har rätt när hon säger att varken Knut Wachtmeister eller bilindustrin är intresserade av att vidta så kraftiga lokala begränsningsåtgärder i trafiken att de kan lösa problemen på avgasområdet den vägen. Därmed har också de frågor som Per Israelsson ställde blivit besvarade. Han säger att anledningen till att vpk väckt motioner i dessa frågor är att man vill driva på. Jag tycker att det är fullt riktigt att man gör det. Men vpk måste också förstå att vi inte bara kan komma med ett åtgärdsprogram utan att först inhämta den kunskap som finns. Om vi gör det tror jag vi får ett förslag till program som går att genomföra och som kan vara positivt för miljön. Herr talman! Därmed yrkar jag bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Eftersom Lennart Brunander säger att blyhalten har minskat kraftigt, vill jag bara påminna om att det ligger en viss risk i att använda bilindustrins argument — det är nämligen deras siffror och argument som används. Vi kan naturligtvis inte vara nöjda med den här minskningen av blyhalten i bensin. Vi vill ha helt blyfri bensin. Det är bra om minskningen har fått effekter, men låt oss först se på de verkligt konkreta resultat som kommer att redovisas efter den senaste sänkningen av blyhalten. Låt mig påminna om att debatten om blyfri bensin har pågått i 17 år — den började 1965. Då — liksom hela tiden sedan dess — gick biloch oljeindustrin snabbt till motangrepp och förnekade att blybensinen skulle utgöra en hälsofara. Jag fick personligen uppleva detta i Dässeldorf 1980, när en mycket skicklig företrädare för blyindustrin minutiöst argumenterade mot påståendet att blyet i bensinen skulle vara det som åstadkom någon skada. Sedan har vi fortsatt i Sverige. Symposier om blyet anordnades 1966. 1967 begärdes i en socialdemokratisk riksdagsmotion åtgärder för att successivt avskaffa blytillsatserna. Så småningom lade en särskild ledningsgrupp fram ett förslag om att blyfri bensin borde finnas tillgänglig i Sverige senast 1977. Ännu har vi inte fått blyfri bensin i Sverige, fastän det är möjligt i andra länder. Det är viktigt att hålla i minnet att vi efter 17 års debatt ännu inte är framme vid det som är fullt möjligt i andra länder, nämligen att ha helt blyfri bensin — detta trots blyets enorma skadeverkningar, vilket jag talade om i mitt första inlägg. Lennart Brunander och Knut Wachtmeister påpekade att naturvårdsverkets föreskrifter har blivit senarelagda två år till 1985. Det är precis detta som vi har kritiserat så starkt. Det visar nämligen — vilket vår kritik också har riktat in sig på — att regeringen är beredd att följa bilindustrins intressen. I en debatt här i kammaren för två år sedan om bly i bensin påtalade dåvarande jordbruksministern — och även nuvarande — Anders Dahlgren att blyfri bensin kanske inte är det första vi kan genomföra i ett allt kärvare ekonomiskt läge. Det var för två år sedan. Jag frågade honom om den blyfria bensinen skulle komma 1981 eller 1983 och vilken tidplan han kunde ange. Han svarade att den blyfria bensinen skulle komma så snart som möjligt. Men det var inte det första man skulle tänka sig att genomföra i ett kärvt ekonomiskt läge. Då får viktiga miljöförbättringar vänta. Det är exakt vad Anders Dahlgren och den borgerliga regeringen har gjort. Viktiga miljöförbättringar får vänta. Man svarar upp mot bilindustrins överklaganden och senarelägger till 1985 års bilmodeller det ikraftträdande som naturvårdsverket har krävt. Detta är ingenting annat än att åsidosätta viktiga miljökrav. Det som riksdagen har begärt är inte att man skall hetsa fram ett dåligt program. Riksdagen begärde 1979 av regeringen ett åtgärdsprogram snarast möjligt. Vi är nu framme vid 1982 och har ännu inte fått någonting som liknar ett åtgärdsprogram. Utredningarna är färdiga — det vet vi. Men den politiska viljan saknas hos den borgerliga regeringen. Det är inte fråga om att vänta ett halvår. Möjligen kan bilavgaskommittén presentera några tankar redan i höst. Sedan skall de remissbehandlas. Det innebär att vi får räkna med ytterligare ett års försening. Det visar exakt vilket miljöintresse som miljöministern Anders Dahlgren och hans regering har.
Herr talman! Jag konstaterar att Lennart Brunander inte berörde de ekonomiska aspekter som har tagits upp i våra resp. moderatmotioner. Dessa aspekter utgör trots allt en mycket viktig del i det hela. Jag vill ytterligare understryka hur väsentligt det är att vi får en bra miljö. Jag har noggrant studerat den undersökning som Stockholms kommuns miljöoch hälsovårdsförvaltning gjorde 1980. Den kallas Stockholmsluft — undersökning av luftföroreningar under 1980. Där konstateras faktiskt att man i Stockholm hade lägre värden, dvs. en bättre luft, än de jämförbara städerna Augsburg, Mänchen och Närnberg i Västtyskland samt Montreal, Toronto och Vancouver i Canada. Det finns naturligtvis olika möjligheter att tolka sådana här undersökningar. Man får akta sig för att tolka dem ensidigt. Bensinförbrukningen var det enda som man hängde upp yrkandet på om avslag på våra motioner. Där råder emellertid delade meningar. Svensk bilprovning har förklarat att bilavgasrening inte medför ökad bensinförbrukning, medan det på andra håll sägs att den medför upp till ca 7 Zo ökad bensinförbrukning. Där står alltså uppgift mot uppgift. Det vore bra att få en opartisk utredning till stånd som klart visade hur det ligger till.

Herr talman! Jag vill börja med att säga till Knut Wachtmeister att det inte bara var förslagen beträffande bensinförbrukningen som gjorde att utskottet avstyrkte motionen. Det viktigaste var miljösynpunkterna. De åtgärder som vi har vidtagit och som vi kommer att fortsätta med för att minska bilavgaser innebär miljöförbättringar, som måste komma att fortsätta. Att det finns städer ute i världen som har sämre luft än Stockholm får inte utgöra något motiv för att ingenting göra eller för att ta ett steg tillbaka, vilket de moderata motionerna egentligen innebär. När det gäller ekonomin, så är det naturligtvis av betydelse på vilket sätt vår bilindustri kan arbeta. Jag är emellertid alldeles övertygad om att den klarar problemen. Den gör det i dag, och den kommer också att göra det i framtiden. Jag tror också att det är viktigt att man så långt det är möjligt kan harmonisera bestämmelserna med omvärlden, inte så att vi skall sänka våra krav, men man kan välja teknik och sätt att göra mätningar, så att det blir överensstämmelse i de olika länderna. Sedan får kraven successivt ändras i andra länder, så att vi på det sättet kommer i nivå med varandra. Maj Britt Theorin sade, att när regeringen vill skjuta på ikraftträdandet, är det fråga om en eftergift åt bilindustrin. Det är möjligt att man kan se saken på det sättet. Naturligtvis måste man värdera sådana här saker från olika utgångspunkter. Regeringen har, såvitt jag förstår, gjort bedömningen att det inte har varit möjligt för bilindustrin att anpassa sig så snabbt som det varit önskvärt. Detta är bakgrunden, men det rör sig inte om någon ändring av reglerna som sådana utan om ett uppskjutande av ikraftträdandet. Detta måste vara bättre än att ändra reglerna för att få ett tidigare ikraftträdande. Maj Britt Theorin sade vidare att jag när jag redovisade de mängder bly som släpps ut använde mig av bilindustrins rapporter, som man enligt hennes mening inte kan lita på. Men jag har inte använt bilindustrins rapporter utan en rapport från statens naturvårdsverk. Denna rapport, som omfattar tiden fram till 1980, visar att blyutsläppen 1975 uppgick till 1 500 ton per år, medan siffran 1980 var 1 100 ton per år. 1980 hade vi sänkt beträffande lågoktanig bensin men inte beträffande högoktanig. Antagandet att minskningen skulle varit minst lika stor från 1980 till 1982, när sänkningen på den högoktaniga bensinen kom, är inte orealistisk. I och för sig kan jag inte bevisa detta, men det är ganska troligt att det rör sig om en sådan sänkning. Man kan försöka bevisa det på ett annat sätt. Tar man den totala bensinförbrukningen och sänker blyinblandningen från 0,4 g l, blir det en sänkning till nästan en tredjedel, och då bör resultatet bli ungefär detsamma. Detta vill jag betrakta som ett stöd för de siffror som jag nämnde. Maj Britt Theorin sade att frågan diskuterats i 17 år. Men under dessa år har ju socialdemokraterna varit i regeringsställning 10-11 år — och då hände inte särskilt mycket. Det som har hänt har faktiskt hänt under de senaste 5-6 åren. Jag tycker verkligen att det är rimligt att vänta på bilavgaskommitténs förslag. Har vi tillsatt en utredning har det ju skett med den utgångspunkten att utredningen skall kunna lägga fram ett förslag som skall genomföras. Kan förslaget föreligga i höst, anser jag att det är helt riktigt att vänta. När vi i riksdagen diskuterar frågan om användning av etanol i bensinen, har socialdemokraterna inte varit intresserade av att ställa upp, utan valt en helt annan linje. Denna användning skulle ju dels ha tagit bort bly, dels ha minskat förbrukningen av olja, vilket också skulle ha varit positivt.
Herr talman! Jag vill till Lennart Brunander först säga: Jag har naturligtvis ingenting alls att invända mot att blyet i bensinen minskar och att vi nu åtminstone skulle kunna säga säkert att vi inte släpper ut mer än 1 100 ton bly per år — att utvecklingen är bättre än tidigare. Det är naturligtvis bra om blyet i bensinen minskar. Men frågan är om man nöjer sig med detta eller inte. Socialdemokratin nöjer sig inte. Regeringen har nöjt sig med detta t. v. — regeringen är ju inte beredd att vidta några åtgärder ännu för att få fram helt blyfri bensin. Det har också Anders Dahlgren sagt här i kammaren. Det är en sådan fråga som får vänta, har han sagt ifrån, och det visas också genom regeringens praktiska handlande. Men det är väl att ta i litet väl kraftigt att säga att det som har skett har skett under de fem sex senaste åren och att det som varit dessförinnan inte har varit någonting. År 1965 kom debatten i gång, och 1967 väcktes det en socialdemokratisk motion där man krävde att blytillsatserna successivt skulle avskaffas. Så tillsattes en särskild grupp, som i sitt slutbetänkande våren 1971 föreslog att blyfri bensin borde finnas i Sverige senast 1977. Det är på socialdemokratiskt förslag som blyet i bensinen stegvis har minskat, först till 0,4 och därefter till 0,15 gram per liter. Att det sedan har råkat sitta borgerliga regeringar är kanske mer ett olycksfall i arbetet. Det är inte de som har drivit fram besluten, utan kraven kommer från socialdemokratiskt håll. Vad vi har begärt och vad riksdagen fattade beslut om 1979 var att vi snabbt skulle få ett åtgärdsprogram. Utskottet och riksdagen har påpekat alla de risker som finns och de problem som vi ser, och riksdagen har av regeringen krävt ett snabbt åtgärdsprogram. Det var 1979. Betyder inte riksdagens uttalanden någonting alls? Det är väl en fråga som man ändå måste ställa sig. När regeringen nu senarelagt tillämpningsföreskrifterna — vilket vi kritiserar — så att de skall gälla från 1985 har regeringen i praktisk handling visat vem man lyssnar på. Inte är det miljövårdsmyndigheten, utan det är bilindustrin. Bättre än så kan man inte redovisa vems intressen man företräder.
Herr talman! Maj Britt Theorin sade att detta att vi hade haft borgerliga regeringar var ett olycksfall i arbetet. Det är i så fall ett ganska trevligt olycksfall, eftersom det har lett fram till att vi fått mindre bly i bensinen. Hon sade också att regeringspartierna är nöjda med den situation som är, men det är vi inte. Jag tror att vi egentligen har ungefär samma strävanden, Maj Britt Theorin och jag, socialdemokraterna och vi som sitter i regeringen. Skillnaden är den att vi vill vänta på den utredning som har tillsatts och som har möjligheter att ge oss den kunskap i detta ämne som krävs för att vi skall kunna lägga fram ett bra förslag. Jag har inte sagt att riksdagskravet från 1979 är förhastat. Det var det naturligtvis inte.

Herr talman! Jag vill då bara slutligen säga: Det är kanske inte någon skillnad mellan våra strävanden, men det är en skillnad mellan vad vi gör, och det är handlingen som har något värde. Och i handling har den borgerliga regeringen tyvärr visat vems intressen den företräder.